Herr talman! Jag kan inte annat än beklaga att ett av valets stora diskussionsämnen har blivit förvisat till denna sena timme. Familjens situation skulle må bra av att diskuteras i dagsljus, men nu befinner vi oss alltså här. När jag studerar betänkande 17 kan jag bl.a. se att socialdemokraterna beskriver målen för samhällets familjepolitik. I målsättningen ingår bl.a. ekonomisk utjämning mellan olika familjetyper — de som har ett eller flera barn och familjer utan barn. Socialdemokraterna kommer inte ens i närheten av den målsättningen utan fjärmar sig i stället från den. Det finns flera orsaker till detta. Barnfamiljerna betalar lika mycket skatt oberoende av hur många barn det finns i familjen. De blir därför beroende av bidrag — vare sig de kallas barnbidrag, bostadsbidrag eller något annat — och har svårt att med egen kraft förbättra sin ekonomiska situation. Genom den utbyggda föräldraförsäkringen förstärks orättvisorna mellan familjerna. Förslaget gynnar heltidsarbetande, högavlönade föräldrar. De bör dessutom bo i tätort för att kunna få största möjliga nytta av det totala stödet till barnfamiljerna. Dessutom måste de lyckas mycket bra med att planera barnafödslar, annars kan familjen nämligen gå miste om stora pengar. Det är inte föräldrarnas planering det gäller, utan det är den politiska planeringen som föräldrarna skall anpassa sig till. Föräldrapenningens storlek beror på lönen åtta månader före barnets födelse. Den som har mycket god inkomst får genom förslaget nära 300 000 kr. under de 18 månaderna. Förloraren däremot är den som åtta månader före barnets födelse har låg inkomst eller varit arbetslös eller studerande eller bor så att det inte finns tillgång till heltidsarbete eller av andra skäl inte vill eller kan ha ett heltidsarbete. Förlorare blir också den som helt enkelt misslyckats att planera barnets födelse på rätt tidpunkt. Den som har valt att vara hemma och ta hand om äldre barn tillhör också de verkliga förlorarna som bara får garantibeloppet om 60 kr. per dag. För dem blir den sammanlagda föräldrapenningen under 18 månader inte mer än 33 000 kr. Socialdemokraterna vill inte ens gå med på att garantibeloppet skall följa kostnadsutvecklingen. Ni kan inte mena att detta är rättvist, eftersom en mycket stor grupp människor kommer i kläm. Det gäller också att se till att nästa barn föds inom två och ett halvt år efter det tidigare barnets födelse. I sådana fall kvarstår den höga föräldrapenningen. Detta gäller endast om det väntade barnet behagar infinna sig enligt den socialdemokratiska planeringsmodellen. Det är minsann inte lätt att ordna det så! Vi som sitter här i kammaren har nog erfarenhet av detta. Det här klarar man inte bara med planering. Det finns också en hel del andra förhållanden som påverkar situationen. Människor måste vara mycket medvetna om alla förhållanden för att kunna dra nytta av föräldraförsäkringen. De föräldrar som av någon anledning måste börja heltidsarbeta innan barnet blivit 18 månader får nämligen betala dyrt för detta. De får inte en krona i föräldrapenning då de heltidsarbetar. De får säkerligen betala barnomsorgen själva också. Det är nämligen inte säkert att kommunen kan erbjuda barnomsorg till barn som inte är 18 månader. Detta skall jämföras med de borgerligas vårdnadsbidrag i kombination med rättvisa statsbidrag som vi senare skall diskutera, samt det moderata förslaget om grundavdrag för hemmavarande barn upp till 18 års ålder. Det ger rättvisa och valfrihet för familjerna! Detta är bara det första steget, vårdnadsbidraget bör byggas ut så att det motsvarar den summa som en familjedagbarnvårdare i dag får som ersättning. Den reform som vi borgerliga partier föreslår har mycket större betydelse än vad ni socialdemokrater vill förstå. Den innebär nämligen både ökad valfrihet och större rättvisa för familjerna. 15 000 kr. per barn och år i vårdnadsbidrag innebär att en del av statsbidraget, som i dag går till kommunerna och som sedan endast vissa familjer får del av, i vårt förslag går till alla. Alla får del av det allmännas stöd. Det ger inte full rättvisa, men det är en bra bit på väg. Vårt förslag ligger också en bra bit närmare det mål som socialdemokraterna säger sig värna om: rättvisa mellan olika familjer. I dag får de familjer som inte kommer i åtnjutande av en plats i den kommunala barnomsorgen ta pengar ur egen ficka för att betala privat barntillsyn trots att de betalat skatt och avgifter till barnomsorgen. Eftersom avdrag i vårt förslag medges för styrkta barntillsynskostnader blir i praktiken vårdnadsbidraget skattefritt. För en tvåbarnsfamilj med en förälder hemma innebär vårdnadsbidraget en förbättring om 23 000 kr. per år efter skatt. Om denna familj i stället ordnar sin barnomsorg får det 30 000 kr. mer i handen än i dag om de kan styrka sina barnomsorgskostnader. De som i dag, trots stora uppoffringar, har stannat hemma en tid hos sina barn kan få det ekonomiskt lättare. De som av olika skäl vill välja annan barnomsorg än kommunens kan göra så. De som väljer att leva som de själva önskar och som avviker från det levnadsmönster som två högavlönade heltidsarbetande utgör blir också rättvist behandlade. Valfriheten stärks genom att pengar ges till föräldrarna i stället för till kommunen. Föräldrarna får i större utsträckning välja barnomsorg i stället för att vara hänvisade till det utbud kommunen har. Detta utbud börjar numera att bli ganska begränsat. Häromdagen kunde vi t.o.m. här i riksdagen kännas vid den kommunala barnomsorgens begränsningar. Vår resebyrå var bemannad med endast en person, därför att daghemmet var stängt på grund av personalbrist. Det kunde vi läsa på en skylt. Är det inte dags att ge föräldrarna mer utrymme för egna beslut? Hur länge tänker ni socialdemokrater fortsätta att ta ifrån föräldrarna rätten att bestämma över sitt och de sina? Hur länge skall ni envisas med att tro att ni vet bättre än föräldrarna själva? Det finns andra moderata reservationer som är viktiga som jag vill ta upp. Vi begär en ändring av socialtjänstlagen i vilken klart framgår att vård av egna barn skall betraktas som jämbördig med förvärvsarbete. I dag kan socialbidrag inte utgå om inte båda makarna arbetar heltid. Även om familjen har flera små barn heter det att en förälder frivilligt avhåller sig från arbete om inte den hemarbetande föräldern ställer sig i daghemskö och Utskottsmajoritetens skrivning är aningslös. Tyvärr är det precis samma skrivning som förra året. Utskottet skriver att man således inte kan acceptera synsättet att var och en som har barn skall kunna välja att avstå från för arbete för att i stället få socialbidrag. Här är det ju inte fråga om att välja! Socialbidrag är alltid en nödlösning. Det framgår av vår reservation att vård av egna barn skall betraktas som En hemarbetande skulle enligt utskottet anses utföra ett värdefullt arbete om hon arbetade på daghem — men inte när det gäller egna barn. Det är omänskligt att tvinga en flerbarnsförälder ut på arbetsmarknaden och lämna bort sina barn till andra för att kunna klara sin existens. Vårt förslag, med ett grundavdrag på 15 000 kr. för varje barn upp till 18 år, stärker familjen och gör det lättare att klara sig på sin lön. Familjen blir därmed inte så beroende av bidrag, så med vårt förslag om grundavdrag skulle allt färre familjer råka ut för den situationen. I dag visar det sig ju att barnfamiljer måste erhålla bidrag för att kunna betala skatten, och det måste väl ändå vara alldeles fel? Vi vill göra det möjligt för familjer att leva på sin lön. Med våra förslag sänks skatten mest för dem som har många barn. I vårt särskilda yttrande angående en höjning av barnbidraget finner man samma resonemang. Om ett grundavdrag vid kommunal beskattning införs, behöver inte barnbidragen höjas. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Den fråga som vi nu debatterar, debatterades ju flitigt under valåret 1988. Som redan har nämnts här hade moderaterna, folkpartiet och centern enats om en konstruktion av familjepolitiken med ett vårdnadsbidrag, som gav föräldrarna 15 000 kr. per barn och år och som var ATP-grundande. Vårt förslag hade det goda med sig, att det framtvingade ett förslag från socialdemokratiskt håll. Ordet ”framtvinga” är faktiskt på sin plats här, för som säkert alla minns presenterades inte det socialdemokratiska alternativet förrän fem i tolv i valrörelsen. Socialdemokraterna kunde helt enkelt inte stå tomhänta — och det måste erkännas att det socialdemokratiska förslaget var bättre än ingenting. Annars tycker man att själva den situation som många föräldrar och barn befunnit sig i länge har pockat på en lösning. Men lyhördheten från socialdemokratiskt håll har inte varit särskilt påfallande i det avseendet. Uppenbarligen har det inte varit den ansträngda och stressade situationen för många familjer med små barn, som pockade på snara lösningar, som varit anledning nog att göra något, utan det var först när oppositionen lade fram ett förslag som det blev taktiskt nödvändigt att göra ett motdrag. Nu har riksdagen beslutat om en föräldraförsäkring enligt den socialdemokratiska modellen. Vi betraktar det som ett politiskt faktum, trots att vi står fast vid den kritik som vi tidigare har riktat mot den här modellen. Den ger en ersättning i ena fallet med 516 kr. per dag och i det andra fallet med 60 kr. per dag. Med andra ord gynnar den höginkomsttagare i förhållande till låginkomsttagare. Nu påstås det att det socialdemokratiska förslaget innebär valfrihet för familjen. Är det verkligen så? Hur kommer det att bli? 1. Först och främst bör man alltså arbeta heltid fram till föräldraledigheten, annars blir föräldrapenningen betydligt lägre. 2. Om man tar ut ledigheten i en följd tills barnet är ett och ett halvt år, så finns ingen extra ledighet därefter. För t.ex. en ensamförsörjare återstår oftast långa arbetsdagar och allt mindre tid för förälder och barn tillsammans. 3. I bästa fall, om en förälder är hemma på heltid under ett år och sedan arbetar sextimmarsdag, räcker försäkringen tills barnet är tre år. Vårt vårdnadsbidrag gäller tills barnet är sju år. 4. Om barnomsorgsfrågan inte kan lösas under de första 18 månaderna måste man ta ut hela ledigheten. 5. Om båda föräldrarna väljer att arbeta halvtid under de första 18 månaderna så är försäkringen också uttömd. Möjligheterna i praktiken är alltså ytterst begränsade jämfört med vårt gemensamma förslag om vårdnadsbidrag. Efter föräldraförsäkringen återstår att arbeta heltid, som allt fler tvingas till för att klara ekonomin, eller att förkorta sin arbetstid utan ekonomisk kompensation, som allt fler inte har råd med. 6. Hela tiden gäller den orättvisa ordningen att utanför detta mycket dyra system står minst 40 96 av förskolebarnen, och de får ingen som helst del av de nästan 20 miljarder som barnomsorgen kostar. Trots denna kritik som vi har riktat mot förslaget och som vi fortfarande anser gälla, har vi alltså valt att acceptera det. Anledningen är inte att vi har bytt fot eller sadlat om eller anser att kritiken har fått mindre tyngd — den står fast. Skälet är att människor inrättar sig efter detta. De enskilda människornas planering utgår ifrån detta förslag, och vi vill inte bidra till osäkerheten och vilsenheten när det gäller den livsviktiga planeringen om omsorgen om barnen. Där fanns dock ett tillfälle att förverkliga en modell som på längre sikt skulle tillgodose kraven på att föräldrarna måste ha möjlighet att välja inom en vidare ram än vad som nu blir fallet. Det antagna förslaget tillyxades ju i stor brådska och i en hastigt påkommande, taktiskt känslig situation. Det bär också prägeln av att det tar större hänsyn till det socialdemokratiska partiets behov än till barns och föräldrars behov, men det åsidosätter också hänsynen till regional fördelning. I radioprogrammet Vetandets värld nämndes häromdagen att regeringens förslag motverkar att samhället kan utnyttja den barnomsorgsresurs som faroch morföräldragenerationen utgör. Grunden för detta är att när alla barnföräldrar skall få rätt till plats i barnomsorgen avstår man inte från den förmånen även om någon äldre släkting skulle ställa upp och uppleva detta som meningsfullt och givande. I en modell för barnomsorg som vår, som tillgodoser valfriheten, finns utrymme också för detta alternativ. Man kastar inte bort en sådan resurs, som i det här fallet dessutom bidrar till den värdefulla relationen mellan generationer — värdefull både för barnen och för de äldre. I en modell som däremot i stort sett bygger på en enda barnomsorgsmodell, monopoliserad och institutionaliserad, spolieras eller i varje fall försvåras den möjligheten. Vi är övertygade om att en utbyggnad utöver det som nu har beslutats kommer att bli nödvändig, som ett resultat av de krav som människor kommer att resa. Tyvärr måste vi nog räkna med att den socialdemokratiska ohörsamheten inför sådana krav kommer att utgöra samma massiva hinder som det hittills har gjort. Men kanske ändå till slut socialdemokraterna tvingas ge vika på samma sätt som när det gäller många andra frågor. Jag behöver bara nämna flerbarnsstödet, sextimmarsdag för småbarnsföräldrar, ATP-rätt eller alternativ barnomsorg — i varje fall i viss utsträckning. Tyvärr måste man också notera att om socialdemokraterna ändå så småningom ändrar sig, så är det inte främst omsorgen om barnomsorgen utan om partiet, som kanske hamnat i en prekär situation som nödvändiggör en hastig kursändring. Så var det med ålderdomshemsfrågan, och så var det med kärnkraften. Vi menar att ett vårdnadsbidrag framstår som en viktig och nödvändig utbyggnad. Det främsta skälet är att tiden — 18 månader — är en alldeles för kort tid. Vårt förslag gäller under barnets hela förskoletid. Maj-Inger Klingvall! Är det verkligen ett orimligt krav att människor som är vuxna själva skall få bestämma hur de vill utforma sitt liv när det gäller barnomsorgen? För oss i centern är fördelningen av samhällets resurser mellan olika grupper en högt prioriterad fråga. Därför har vi föreslagit framför allt tre åtgärder, som i samverkan skulle förbättra mycket påtagligt för barnfamiljerna. För det första har vi föreslagit en sänkning av momsen på mat. Det är en åtgärd som de mest berörda, nämligen barnfamiljerna, har hälsat med livlig tillfredsställelse. För det andra har vi ett förslag om återställande av köpkraften hos barnbidraget. Inflationen har gröpt ur barnbidraget, och regeringen har inte återställt värdet. Eftersom vi i centern har upphovsmannarätten till barnbidraget, anser vi det vara vår enkla skyldighet att vaka över att köpkraften bibehålls någorlunda intakt. För det tredje har vi förslaget om ett vårdnadsbidrag på 15 000 kr. per barn och år till föräldrar med barn i åldern 1-7 år, alltså lika mycket till alla. En demokratisk ekonomisk jämlikhet med andra ord — lika lön för lika arbete — och därför också rätt till ATP-år. Vårdnadsbidraget utgår på ett rättvist sätt till alla föräldrar, oberoende av var man bor i landet och vad man tidigare har tjänat. Vårdnadsbidraget utgår under barnets hela förskoletid och ger ökad valfrihet när det gäller barnomsorgsformen. Man kan välja föräldrakooperativ. Man kan välja alternativ barnomsorg, och här finns också möjlighet att välja ett kristet alternativ eller barnomsorg med annan ideell inriktning. Vi gläder oss verkligen åt att det växer upp allt fler föräldrakooperativ runt om i landet som möjliggör en rik flora av valmöjligheter, förutom det kommunala alternativet. Men det här kommer Rosa Östh att ta upp senare i debatten. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 5 och 7 vid det betänkande som vi nu diskuterar och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har med växande förvåning hört de två senaste inläggen från borgerliga ledamöter. Jag vill fråga er: Hävdar ni på allvar att ett system med en väl utbyggd kommunal barnomsorg, t.ex. i form av daghem, med någon rimlig betydelse hos ordet tvång skulle innebära att man tvingar föräldrar till något mot deras vilja? Den erfarenhet jag har av barnfamiljer och föräldrar är snarast den att människor med glädje väljer möjligheten att förena föräldraskap och yrkesarbete, knappast att de tvingas ut i den verksamheten. Vi tycks vara överens om att barnfamiljernas ekonomiska situation är ansträngd och att det behöver göras någonting åt den situationen. Vi ifrån vpk har under en följd av år föreslagit att det allmänna barnbidraget skall utökas. Vi har föreslagit att det skall utgå med 25 96 av basbeloppet, och vi har framfört det yrkandet i en motion och också i en reservation till det här betänkandet. Jag tycker inte att den lösning som de borgerliga partierna har enats om, att föreslå ett vårdnadsbidrag, på något väsentligt sätt förbättrar eller underlättar för barnfamiljerna.

En förutsättning för att skapa en bra situation för föräldrar och barn är alltså åtgärder inom barnomsorgens område: utbyggnad av den så att den blir tillgänglig för alla, förbättring av dess kvalitet så att den blir ännu bättre än den är i dag och garanterad tillgång till väl utbildad personal. Jag återkommer till detta vid behandlingen av nästa betänkande. Men det fordras också åtgärder på arbetslivets område, t.ex. i förbättringar av arbetsmiljön. Man skall kunna utföra ett heltidsarbete under sitt yrkesverksamma liv utan att slita ut sig, utan att gå sönder fysiskt och psykiskt. Jag tycker att ett samhälle som det svenska skall ha råd och möjlighet att garantera de arbetande människorna en riskfri miljö. Daniel Tarschys nämnde sex timmars arbetsdag som en väg till ett drägligare liv. För vår del har vi inte gett upp det kravet. Vi har inte accepterat de manliga arbetarnas krav på den s.k. jaktveckan, den sjätte semesterveckan. Vi tycker att det är en svaghet hos socialdemokratin att man viker sig på den punkten. Det bästa sättet att göra arbetslivet drägligt för föräldrar, att underlätta jämställdheten, underlätta en rättvis fördelning av arbetsinsatser i hemmet och utanför hemmet, är att hålla fast vid kravet på sex timmars arbetsdag. Det finns stora risker för att en sjätte semestervecka blir ytterligare en vecka på året då kvinnorna står för hushållsarbetet. Sedan vill jag yrka bifall till reservation 3, som är föranledd av motion 1988/89:S0616 av Gudrun Schyman. Den gäller stöd åt familjerna och åt barnen i de fall där föräldrarna har separerat och innehåller främst förslag till åtgärder som underlättar barnens umgänge med den förälder som de inte bor ihop med. Detta är ett stort och angeläget problem. Det rör sig om många barn. Varje år berörs 20 000 å 25 000 barn av skilsmässa, och umgängesrätten är den möjlighet de har att hålla kontakt med båda föräldrarna. Erfarenheter från socialvård och mentalvård visar att barn med skilsmässa bakom sig ofta far illa psykiskt. De anklagar sig själva för att föräldrarna har skilts. De har skuldoch skamkänslor. De utnyttjas i olösta konflikter mellan föräldrarna och far på så vis illa.

Reservationen av Gudrun Schyman rör en liten del av det här komplexet, nämligen resorna för föräldrar och för barn, resorna till den förälder där barnet inte bor stadigvarande. Kravet går ut på att få fria resor för barn som skall träffa den förälder som de inte bor hos och fria resor för föräldrarna någon gång under terminen för att besöka barnet där barnet bor, besöka skola, dagis osv. Jag tycker detta är någonting vi kan kosta på oss när vi kan kosta på oss fria hemresor åt de värnpliktiga som under ett antal månader bor borta från hemmet. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 3, som gäller stödåtgärder vid separation, samt till reservationerna 8 och 9, som gäller indexreglering av barnbidraget och medelsanvisning till barnbidrag.
Herr talman! Rolf Nilsson undrade om vi verkligen menar att föräldrar tvingats att utnyttja den kommunala barnomsorgen och att det av föräldrarna skulle upplevas som ett tvång. Det är de ekonomiska förutsättningarna som för väldigt många människor skapar valfrihet. För många föräldrar är kommunal barnomsorg ett alldeles utmärkt alternativ. Men det finns föräldrar som vill ha en alternativ barnomsorg. Det visar inte minst den framväxt av föräldrakooperativ och annan alternativ barnomsorg som skett på senare tid. En del föräldrar — även om de inte är så många — väljer att vara hemma några år medan barnen är små. De tycker det är värdefullt att ha den möjligheten. I dag har de ingen ersättning för detta. För många barn är dagarna på daghem alldeles för långa. Det är inte ovanligt att små barn är på daghem nio, tio eller elva timmar. För vår del tycker vi att det är alldeles för lång tid. Då måste man skapa förutsättningar för föräldrarna att förkorta arbetsdagen. Vårt förslag till vårdnadsbidrag ökar valfriheten och ger föräldrar möjlighet att välja mellan olika former av barnomsorg, liksom att välja längden på arbetsdagen. Vårdnadsbidraget ökar också valfriheten genom att utgå under barnets hela förskoletid, och inte bara under de 18 månader som den utbyggda föräldraförsäkringen omfattar.
Herr talman! Rolf Nilson lät faktiskt riktigt bekymrad när han undrade om vi på allvar menar att kommunala daghem skulle innebära tvång. I morse kunde man höra på Ekot att det var ett socialdemokratiskt kommunalråd som fällde ett yttrande på grund av att man börjat öppna företagsdagis här i Stockholm: ”Tyvärr måste vi acceptera detta, därför att föräldrarna börjar mer och mer vilja ha inflytande över barnomsorgen.” Ja, det är så det förhåller sig. Vi försöker med vårdnadsbidraget ta ett steg i den riktningen. I dag är stödet orättvist fördelat, det har jag sagt. De som vill välja en annan form av omsorg än kommunen erbjuder får till att börja med betala själva samtidigt som de trots att de betalar sin skatt inte kommer i åtnjutande av det stöd som utgår per plats, 60 000 kr. eller vad det är. Många skulle vilja välja en annan typ av barnomsorg. De kanske vill ha farmor, mormor eller annan släkting osv. Andra vill stanna hemma den tid de själva väljer. De får göra stora ekonomiska uppoffringar för detta, och ändå är det många som gör det. Det tycker jag är ett tvång, och vi vill ge ett mycket större utbud och möjlighet för varje familj att välja.
Herr talman! Jag tycker det är skillnad på ekonomiska uppoffringar och tvång. Här slirar man litet på begreppen och säger att å ena sidan vill de göra detta och å andra sidan tvingas de. Jag tycker inte att det är en upprörande orättvisa som uppstår på detta sätt. När borgerliga politiker talar om alternativ barnomsorg är de väldigt abstrakta. Det alternativa verkar åtminstone på mig enbart vara en fråga om ägandeformer till verksamheten. Alternativ pedagogik finns inom det system som finansieras med statsbidrag i de fall barnomsorgen drivs ideellt. Det gäller t.ex. de kooperativa daghemmen. Kooperativa daghem har uppkommit av olika skäl. Dels därför att man vill ha denna speciella form av organisation som man tror ger speciellt inflytande, dels därför att man har tyckt att utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen har gått för sakta.

Herr talman! Miljöpartiet de grönas åsikter kommer inte fram i detta betänkande, vilket egentligen är ganska förfärligt, men så är det. Vi har lagt fram ett särskilt yttrande där vi mycket kort redogör för vår familjepolitik. Vi har ju inte föreslagit några extra pengar på ett allmänt barnbidrag, och därför kom de inte med i detta betänkande. Vi löser frågan på ett annat sätt. Vi kan inte stödja det borgerliga förslaget och inte heller vpk:s, och vi stödjer därför utskottsmajoriteten, vilket vi också sagt till pressen. Därmed vill jag gå över till att tala om mitt särskilda yttrande. Vi säger att föräldraledigheten skall utökas i etapper till 24 månader. En del av ledigheten skall vara kvoterad. En dagbarnvårdare skall ges rätt att räkna in egna barn i underlaget för tjänsten. Även övriga föräldrar som föredrar att vara hemma hos sina barn skall ha rätt att bli kommunala dagbarnvårdare åt det egna barnet. Vårt förslag om en utbyggd föräldraledighet motiveras i reservationer som fogas till socialförsäkringsutskottets betänkande 12. Så långt det särskilda yttrandet. Miljöpartiet de gröna vill verka för ett samhälle som på många sätt ser annorlunda ut än det vi har i dag. Vi kämpar inte bara för att miljöförstöringen skall upphöra eller åtminstone minska. Vi inser också att detta inte låter sig göra utan att vi ändrar vårt sätt att leva. Enligt miljöpartiets familjepolitik måste vi ta mycket större hänsyn till barn och åldringar och övriga svaga grupper i samhället. Annars kan vi inte få det samhälle som bygger på gemenskap, trygghet och valfrihet som vi eftersträvar. Vi har lagt fram några förslag som handlar om att sänka momsen på basmat. Vi vill ha sex timmars arbetsdag. När det gäller föräldraförsäkringen vill vi bygga ut den i etapper. Den skall vara helt genomförd till den 1 juli 1991. I den första etappen, som genomförs den 1 juli 1989, byggs försäkringen ut med ytterligare fem månaders ersättning på sjukpenningnivå och sju månader på garantinivå, till totalt fjorton månader på sjukpenningnivå och tio månader på garantinivå. Den 1 juli 1990 resp. 1991 byts vardera fem månader på garantinivå ut mot fem månader på sjukpenningnivå. Ersättningen skall kunna tas ut i form av hel, halv eller fjärdedels föräldrapenning under en längre tid. Enligt de senaste tillgängliga uppgifterna om pappornas uttag av föräldrapenning tog år 1987 bara 29 26 av papporna i familjerna, gifta förvärvsarbetande föräldrar, ut föräldrapenning under barnens två första levnadsår. Miljöpartiet anser att det både för barnens och pappornas skull är ytterst angeläget att möjligheten att vara hemma en tid hos barnen när de är små utnyttjas av alla pappor. Därför bör en del av föräldrapenningen kvoteras. Från den 1 juli 1989 skall således gälla att minst två månader av den del av försäkringen som ersätts på sjukpenningnivå skall tas ut av vardera föräldern. Från den 1 juli 1990 skall det vara minst fyra månader, och från den 1 juli 1991 minst sex månader. Detta medför otvivelaktigt en inskränkning i föräldrarnas valfrihet. Hur skall vi annars få papporna att ta vara på möjligheten att få en fin kontakt med det lilla barnet och inte vänta med kontakten tills barnet är i idrottsåldern? Vi tycker att det är ett klokt tvång, som kan ge en nybliven pappa råg i ryggen när han skall gå in till arbetsgivaren och tala om att han tänker ta barnledigt. Samtidigt som föräldraförsäkringen byggs ut enligt vårt förslag måste rätten till föräldraledighet utökas i motsvarande grad. Miljöpartiet vill gå ett steg längre och föreslå att alla arbetstagare skall få rätt att sänka sin arbetstid med motsvarande löneavdrag till 20 eller 30 timmar per vecka. Detta tar vi dock upp i en annan motion. Även om vårt förslag att man skall bygga ut föräldraförsäkringen till 24 månader kan bli dyrt i bruttokostnad så uppvägs detta till en del av ett minskat resursbehov på andra områden, framför allt inom den kommunala barnomsorgen. Vi tror att det inte är orealistiskt att räkna med att knappt hälften av bruttokostnaden för utökningen kompenseras på det här sättet. De föräldrar som väljer att vara hemma medan barnen är små får i dag en mycket liten del av samhällets stöd till den kommunala barnomsorgen. Miljöpartiet anser att detta är en stor orättvisa. Vi kräver att föräldrar skall ha rätt att bli kommunala dagbarnvårdare även åt eget barn. Det skall gälla dem som i dag är barnvårdare åt andras barn. De skall helt enkelt få räkna in även det egna barnet i underlaget för tjänsten. Övriga föräldrar som föredrar att vara hemma hos barnen medan de är små skall också få del av stödet. Principen skall vara att förälder som anställs som kommunal dagbarnvårdare åt eget barn skall ha samma villkor som en vanlig dagbarnvårdare i familjedaghem; samma grundlön, kostnadsersättning, sociala förmåner inkl. ATP, utbildning osv. Dagbarnvårdare åt eget barn skall, precis som förälder som har barn på vanlig familjedaghemsplats, betala daghemsavgift. Endast en av föräldrarna i taget i varje familj skall kunna vara anställd som dagbarnvårdare åt det egna barnet. Vi vill införa ett bastillägg, som skall ersätta nuvarande bostadsbidrag för barnfamiljer. Tanken är att man skall öka människors valfrihet att bosätta sig var de vill. I glesbygd kan bostadskostnaden vara liten, men å andra sidan kan transportbehovet vara betydligt större än i en storstad. Alla som nu får bostadsbidrag, och även vissa andra barnfamiljer, kommer att få ökat ekonomiskt stöd med vårt bastillägg. För dem som redan nu får högsta möjliga bostadsbidrag blir ökningen liten. Bostadskostnaderna är mycket höga. I dag vet byggföretagen att de inte behöver dämpa kostnadsökningarna, eftersom samhället betalar en stor del av ökningarna. När bostadsbidraget ersätts med bastillägg kommer människors valfrihet att själva avgöra vad pengarna skall användas till att öka. Detta bör rimligen leda till en press nedåt på byggoch boendekostnaderna. Vi har en formel som vi beräknar bastillägget efter: Begränsningen till tre barn i formeln finns även för nuvarande bostadsbi drag. De som har flera barn har i stället kompenserats genom en extrahöjning av flerbarnstillägget i barnbidraget. Vi har således en helt annan syn på hur man skulle kunna lösa problemet. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande. I dag lär vi inte kunna få igenom våra förslag.
Herr talman! Jag måste be att få uttrycka min oerhörda beundran för miljöpartiets familjepolitik. Man börjar med att minska resurserna i den svenska ekonomin, genom att vi alla skall arbeta mycket mindre än vi gör i dag. När man väl har minskat resurserna får man ändå oerhörda resurser över för att spä på familjepolitiken. Det tycker jag är ett fantastiskt konststycke. Det är inte nog med att vi skall få bastillägg, utan vi skall ha föräldraledighet som varar i två år. När den slutar skall alla föräldrar som så önskar kunna anställas som dagbarnvårdare. Jag tycker att det är fantastiskt att kunna använda så litet resurser som det blir i det här samhället till så stora insatser för barnfamiljerna.

Herr talman! Jag kan gratulera Anita Stenberg till den tron. Man kan naturligtvis bli lycklig genom sin tro. Vi är ganska många i kammaren som gärna skulle vilja dela denna tro. Vi väntar ändock på att ni skall kunna förklara för oss hur detta ekonomiska konststycke går till. Vi har hört och läst om att miljöpartiet präglas av en ekologisk grundsyn, och det låter bra. Någon tillstymmelse till ekonomisk grundsyn skulle väl ändå också vara bra?
Herr talman! Jag tänker inte gå in på detta här i dag, Daniel Tarschys. Jag är nämligen inte den duktiga ekonom som skulle kunna stå här och förklara detta. Jag har själv inte räknat på det, och jag tycker att det är ganska krångligt. Jag vet dock att vi har räknat på det, och jag vet att det har gått ihop.

Herr talman! Målen för vår socialdemokratiska familjepolitik kan beskrivas på följande sätt: - Ge alla barn goda och likvärdiga uppväxtvillkor i ett samhälle präglat av värme och gemenskap. = Utforma barnomsorgen, skolan och fritidslivet så att barnen utvecklas till fria och självständiga människor som verkar i gemenskap och solidaritet med varandra. = Ge barn och föräldrar mer tid för varandra. —- Förverkliga jämställdheten mellan kvinnor och män både i hemmet och i arbetsoch samhällslivet. - Skapa förutsättningar för ekonomiskt oberoende för alla och för en jämnare inkomstfördelning. Ett viktigt krav, inte minst inom familjepolitikens ram, har varit att hävda kvinnors och mäns lika rätt till arbete. All erfarenhet visar att ingenting skapar så stora ekonomiska och sociala orättvisor som hinder för förvärvsarbete och arbetslöshet. Omvänt finns inget så betydelsefullt ur jämlikhetssynpunkt som minskade hinder för arbete. Kvinnornas förvärvsarbete har ökat oavbrutet under en följd av år. Kvinnors vilja att förvärvsarbeta är så stark att den tycks övervinna alla hinder. Få unga kvinnor som i dag går ut grundskolan eller gymnasiet kan tänka sig något alternativ till arbete och barn. Det finns en oändlig styrka hos kvinnor. Jag tänker då på den ständiga längtan och strävan som finns hos de flesta av oss att leva i ett sammanhang, en helhet med man, barn, hem, arbete, fritid och för en del av oss politik. Det här möter jag i min egen vardag, men också i statistiken som i tabeller och diagram beskriver kvinnors liv. Andelen kvinnor med barn under sju år som förvärvsarbetar ligger nu runt 90 96, men över hälften jobbar deltid, även om andelen långa deltider ökat de senaste åren. Kvinnorna tar det mesta av hemarbetet, 37 timmar per vecka jobbar heltidsarbetande kvinnor hemma. 17 timmar per vecka gör männen det. Ensamföräldrarna utgör i dag ca 35 Jo av barnfamiljerna, och de har ingen att dela ansvar och hemarbete med. Det finns inbyggda konflikter i dagens familjemönster, nämligen att vara småbarnsförälder och att förvärvsarbeta samtidigt som traditioner och könsroller lever kvar. En verklighet med både kvinnor och män på arbetsmarknaden för med sig att det behövs rejäla familjepolitiska åtgärder. Herr talman! Vår framtidsmodell är ett samhälle där det skall gå att förena den stora glädjen att ha barn med arbete. Detta skall gälla både för kvinnor och män, ensamstående, låginkomsttagare, skiftarbetare och glesbygdsbor. Vår socialdemokratiska familjepolitik utgår från denna helhetssyn med ekonomiskt stöd, dvs. barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraförsäkring, en förskola för alla, sex timmars arbetsdag och en gemensam sektor med mödraoch barnavård. Det ekonomiska stödet med barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraförsäkring och bidragsförskott uppgår till närmare 31 miljarder kronor för det nya budgetåret. Barnbidraget har ökat kraftigt sedan 1982. Det har nära fördubblats för enoch tvåbarnsfamiljerna och mer än fördubblats för tre-, fyraoch fembarnsfamiljerna. Den ekonomiska situationen för barnfamiljer har i allmänhet förbättrats under de senaste åren, beroende på en kombination av låg arbetslöshet, ökad sysselsättning och stigande reallöner. Den svenska föräldraförsäkringen är unik i världen. Jag vet nästan ingenting som får människor från andra länder att bli så förvånade som en beskrivning av den föräldraförsäkring vi har här. Riksdagen har nu fattat beslut om utbyggnaden av föräldraförsäkringen till 18 månader, och det är mycket positivt. Föräldraförsäkringen ger föräldrarna mer tid för sina barn. Alla föräldrar, ensamstående såväl som låginkomsttagare, får mer tid eftersom föräldrapen ningen ersätter den förlorade lönen på samma sätt som sjukförsäkringen. Föräldraförsäkringen ger därför också papporna samma möjlighet att vara hemma hos sina barn eller gå ner i arbetstid. Föräldraförsäkringen kan användas mycket flexibelt. Hemma på heltid, hemma halvtid — jobba halvtid, eller jobba sex timmar per dag. Föräldraförsäkringen räcker till heltid hemma ett år och till att arbeta sex timmar per dag två år tills barnet är tre år. Men det finns många fler varianter. Föräldraförsäkringen ger anställningstrygghet. Herr talman! Riksdagen beslutade 1985 att alla barn skall ha rätt till en plats i barnomsorgen 1991. En bra barnomsorg är en stor tillgång i vårt samhälle framför allt för barnens egen skull, men självfallet också för jämställdheten. Små barns behov av trygghet tillgodoses i familjen. Ju äldre barnet blir desto större betydelse får andra människor i barnets omgivning. Dagis, skola, kamrater och föreningsliv kompletterar hemmet. En förskola för alla blir ett lika naturligt inslag som en skola för alla. I kontrast mot vår socialdemokratiska familjepolitik står den borgerliga familjepolitiken, som under många år levt på ordet valfrihet. Friheten skulle bestå i att fritt kunna välja mellan barn och arbete, dvs. för kvinnan. Att mannen, pappan, skulle vara intresserad av den s.k. valfriheten har aldrig varit på tal. Mannen har alltid haft en självklar rätt till barn, familj och arbete. Vår socialdemokratiska familjepolitik har gjort upp med valfrihetsmyten. Vi har svårt att se friheten att tvingas välja mellan barn och förvärvsarbete. Det borgerliga vårdnadsbidraget är konstruerat så att det i praktiken är avsett för kvinnor, och dessutom främst för kvinnor som har en lösare anknytning till arbetsmarknaden, som kanske jobbar kort deltid för ekonomins skull när barnen är små. Den kompakta tystnaden från borgerlighetens egna välutbildade kvinnor, med arbete och barn på dagis, talar sitt tydliga språk. Genom att det borgerliga vårdnadsbidraget utgår lika för alla förlorar familjen om mannen stannar hemma, och det beror på att mannen oftast tjänar mer än kvinnan. Det gör ju de flesta män, både för att de har bättre betalda jobb och för att mer än 50 96 av småbarnsmammorna arbetar deltid. Kvinnans ställning på arbetsmarknaden försämras, och mannens möjligheter att vara mer tillsammans med barnen försvåras. Detta går stick i stäv mot alla krav på ökad jämställdhet. Det borgerliga vårdnadsbidraget leder också till besvärliga marginaleffekter. I vissa fall blir det direkt olönsamt för kvinnor att ta ett förvärvsarbete eller att utöka sin arbetstid. I en familj med två förskolebarn kan i en del fall kvinnorna endast behålla en fjärdedel av lönen om de börjar arbeta. Finansieringen av vårdnadsbidraget genom drastiskt sänkta statsbidrag rycker också undan grunden för kommunernas möjligheter att genomföra den nödvändiga utbyggnaden till ”en förskola för alla barn” 1991. Det står i bjärt kontrast till vad som har sagts om full behovstäckning. Dessutom höjs priset på just de former av barnomsorg som föräldrarna helst vill ha. Föräldrarna upplever att den kommunala barnomsorgen står för trygghet och kontinuitet. De vill komma bort från nödlösningar och den osäkerhet som privata lösningar av olika slag ofta för med sig. Det är märkligt att de borgerliga så konsekvent struntar i vad föräldrarna vill eftersom de talar så mycket om valfrihet. Att uppmuntra andra tänkbara privata lösningar är att bädda för segregation. Den sammanhållna förskolan med ett bra socialt och pedagogiskt innehåll, som tar emot alla barn, är bra för barnen. Det är faktiskt så att förskolan i första hand är till för barnen. Steg för steg söker vi socialdemokrater förverkliga en familjepolitik med utgångspunkt i dagens behov och krav. Grunden är barns rätt till jämlika uppväxtvillkor, dvs. rätt till djup och varaktig kontakt med båda föräldrarna. Kvinnors och mäns rätt är att på lika villkor dela ansvaret och glädjen med barn, hem, arbete och fritid. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 17 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det var i inledningen ett mycket sympatiskt inlägg som Maj-Inger Klingvall gjorde. De mål hon ställde upp för familjepolitiken kan jagilånga stycken hålla med om. När hon sedan kom in på vårdnadsbidraget blev det som en omvänd hand. Maj-Inger Klingvall förklarade att hon visste vad som var bra för barnfamiljerna, och hon har uppenbarligen uppfattningen att om barnfamiljerna tycker något annat har de fel. ”Valfrihetsmyten”, säger Maj-Inger Klingvall. Valfriheten som en myt. Man offrar inte mycket åt valfriheten om man hävdar att man själv sitter inne med vad som är klokt och bäst för alla barn. Jag ställde en fråga i mitt inlägg som jag gärna vill upprepa. Vad vill ni socialdemokrater göra för föräldrarna till de barn som är mellan två och sju år? Har ni något annat att föreslå än den utbyggda barnomsorgen som vi alla är överens om? Sextimmarsdagen har Anna-Greta Leijon, chef för framtiden, avfört. Den kommer enligt Anna-Greta Leijon inte att genomföras under detta århundrade. LO-förbunden har ju drivit igenom att den s.k. jaktveckan skall prioriteras. Vad har ni socialdemokrater att säga till föräldrarna till den halva miljon småbarn som är mellan två och sju år? Maj-Inger Klingvall upprepar påståenden från valrörelsen att vårdnadsbidraget skulle riva undan grunden för utbyggnaden av barnomsorgen. Verkligheten är precis den motsatta. Vårdnadsbidraget tillför resurser till barnomsorgen. Kommunerna förlorar inte ett enda öre av nuvarande statsbidrag om föräldrarna väljer att sätta sina barn i kommunala daghem. Enligt vad man säger från socialdemokratisk sida är detta vad alla föräldrar högst av allt önskar. Jag förstår inte varför man är så rädd. Om å andra sidan några föräldrar skulle föredra andra former av barnomsorg, är det något fel i det? Det är uppenbarligen så om man själv har bestämt sig för att man ver vad som är bäst för alla föräldrar. Valfrihet är att välja mellan barn och arbete, säger Maj-Inger Klingvall. Det har väl aldrig någon påstått? Det har väl aldrig varit innebörden i resonemanget om valfrihet? Tvärtom, utgångspunkten är exakt den motsatta. Kvinnor och män vill ha både barn och arbete. Frågan är hur vi skall kunna förena arbetslivets krav med föräldraskapets och ge möjligheter till personlig utveckling. Ja, enbart genom att göra arbetslivet mera flexibelt, genom att ge barnfamiljerna större möjligheter att själva välja olika lösningar, säkert också olika lösningar under olika tidsperioder. Den långa tid då barnen är små är inte enhetlig. Situationen förändras, föräldrarnas villkor, barnens villkor, barnens relationer till kompisar och behov av barnomsorg förändras. Det måste finnas en flexibilitet att hantera förändringar under den här perioden. Den flexibiliteten kan vi få bara om vi ser till att familjerna har större inflytande över sin egen situation. Det är målet med förslaget om vårdnadsbidrag.
Herr talman! Jag hoppas att Maj-Inger Klingvall nu lyssnar på oss och inte har ett i förväg skrivet manuskript där precis allting har missförståtts. Lyssna på oss, så att vi åtminstone i replikerna kan få en dialog! Behovet av valfrihet är absolut inte någon myt, utan verkligen en realitet för familjerna. Grunden till vårt förslag om vårdnadsbidrag är, som jag sade, mycket vidare än ni tror. Det handlar om att ta en del av de pengar som politikerna förfogar över och ge till föräldrarna, så att föräldrarna kan betala kommunal barnomsorg eller privat barnomsorg i någon form eller kan vara hemma, kan få samhällets stöd och kan välja. På det viset flyttar man ju över åtminstone en liten del av de politiska besluten till föräldrarna. Det är viktigt och nödvändigt. Varför? Jo, därför att det är precis vad föräldrar vill. Tyvärr, sade ett socialdemokratiskt kommunalråd i morse, vill föräldrarna ha större inflytande. Men det är just det vi vill arbeta för. Vi vill faktiskt fortsätta att stärka föräldrarnas inflytande. Maj-Inger Klingvall säger vidare att föräldraförsäkringen ger möjligheter till låginkomsttagare att stanna hemma, den är flexibel. Det är precis vad den inte är. Till stora delar är den en luftkonstruktion. Därför vill jag ställa en fråga till Maj-Inger Klingvall: Hur skall alla låginkomsttagare, arbetslösa, studerande som får barn och inte har hela underlaget eller de som är dåliga planerare och inte har lyckats med att planera barnet precis då man har den högsta inkomsten kunna stanna hemma? De har ju bara ett garantibelopp, som socialdemokraterna inte ens vill värdesäkra. Hur skall man kunna dela upp det till fjärdedelar och halvor? Maj-Inger Klingvall menar att marginaleffekterna av vårdnadsbidraget blir så stora att följden blir att kvinnorna inte kan gå ut i arbete. Det är helt felaktigt. Om man bestämmer sig för att inte stanna hemma — det här gäller en familj med två förskolebarn — får föräldern 30 000 kr. mer i sin hand än i dag. För dessa 30 000 kan föräldern köpa kommunal barnomsorg eller annan barnomsorg. Det blir inga marginaleffekter, eftersom detta ger full rätt till avdrag för barntillsynskostnaderna. Inte heller blir det någon förlust. Det har ingen betydelse om det är mannen eller kvinnan som använder vårdnadsbidraget. Lyssna åtminstone på oss, även om vi inte under den här korta debattiden hinner förklara alla detaljerna.

Herr talman! Maj-Inger Klingvall hävdar att regeringens förslag skulle ge mer tid för föräldrar och barn och att det är flexibelt. Om man tvingas ta ut ledigheten i ett sträck är man när barnet är ett och ett halvt år tillbaka i samma situation, med långa arbetsdagar och alldeles för långa dagar för många barn på daghem. Vad gör man då? Med vårt förslag till vårdnadsbidrag ökar valfriheten ända upp till dess att barnet är sju år. Föräldrar behöver mer tid tillsammans med sina barn betydligt längre tid än vad er modell med föräldraförsäkring ger möjlighet till. Vårt förslag ger dessutom lika mycket till alla småbarnsföräldrar. Det socialdemokratiska bidraget varierar under dessa 18 månader från 33 000 kr. till 300 000 kr. för dem som får mest. Skall det kallas för rättvis fördelningspolitik? Dessutom bör man arbeta heltid innan man blir föräldraledig för att få så hög ersättning som möjligt. Hur skall de göra, Maj-Inger Klingvall, som har så tungt arbete, t.ex. inom vården, att man inte orkar arbeta heltid? De är förlorare också när det gäller föräldraförsäkringen. Hur går det för dem som bor så att de har svårt att få ett förvärvsarbete eller är studerande? De får nöja sig med 60 kr. om dagen. Hur mycket blir det kvar då om man vill korta sin arbetsdag? Det blir inte mycket till ersättning! Nej, det som skapar den största valfriheten är vårt förslag till ett vårdnadsbidrag. Maj-Inger Klingvall sade att uppmuntran till alternativ bäddar för segregation. Då vill jag fråga: Tar Maj-Inger Klingvall avstånd från rätten till alternativ barnomsorg, en rätt som socialdemokraterna efter många om och men gått med på? Tycker Maj-Inger Klingvall att den alternativa barnomsorgen, t.ex. föräldrakooperativ, som socialdemokraterna numera bejakar, bäddar för segregation?

Herr talman! Jag kan försäkra mina värderade meddebattörer om att jag lyssnar och att min ambition är att få en dialog i dessa frågor. Jag har varit med och diskuterat familjepolitik i flera år. Det jag upplever nu är att diskussionen om valfrihet har ändrat karaktär. Daniel Tarschys vill inte kännas vid att det någon gång handlat om att arbeta eller vara hemma. Men det har det faktiskt gjort. I dag upplever jag att också de borgerliga partierna är välbekanta med det levnadsmönster som de flesta familjer har valt att leva efter, nämligen att hitta olika kombinationer av barnomsorg och arbete. I dag resonerar ni väldigt mycket utifrån det faktum att valfrihet handlar om att kunna köpa sig olika former av barnomsorg. Helt kort till Ulla Tillander: Jag menade att olika former av privata lösningar kan bädda för segregation, inte olika alternativ i barnomsorgen. Det är en stor skillnad. Över huvud taget har jag funderat mycket när jag läst era reservationer och motioner om alternativ i barnomsorgen, som för er står för valfrihet. Alternativen skall blomma för 41 kr. per dag, om jag har förstått det rätt. Jag tycker att det verkar litet tunt som ett incitament. Min erfarenhet är att mer eller mindre dåliga privata individuella och sårbara alternativ har tvingats fram av bristen på kommunal barnomsorg. En kategori av familjer som verkligen har känt av den här bristen är LO-gruppernas familjer med skiftgång, obekväma arbetstider osv. , för vilka den traditionella kommunala barnomsorgen inte har passat. Nu börjar det hända mycket ute i kommuner na — man har möjligheter till andra lösningar med det nya statsbidragssystemet och med speciella bidrag till nattis. Nu när allt detta är på gång och familjerna äntligen faktiskt börjar få tillgång till daghemmens fina verksamhet upphöjs privata alternativ till högsta visdom. Jag har en känsla av att detta med alternativ uppfattas som enbart en organisatorisk fråga. Det handlar om privata daghem — om Pysslingen och företagsdagis. Men jag ser det här från en helt annan synvinkel. Jag uppfattar den kommunala barnomsorgen så, att det vimlar av alternativ. Man arbetar ju där med teater, musik och natur. Innehållet står för det som vi kallar för alternativ. Självfallet är vi positiva till sådant som föräldrakooperativ, alternativ pedagogik och ideella organisationer — det känner ni ju till. Daniel Tarschys talade något om arbetslivet. Jag håller med de talare som menar att det är en väldigt viktig sak också när det gäller att föra en bra familjepolitik. Vad jag har att säga på den punkten är att det finns ett partikongressbeslut om kortare daglig arbetstid. Småbarnsföräldrar skall få företräde i det avseendet. Bland socialdemokratiska kvinnor finns det nämligen en väldigt stark opinion för just kortare daglig arbetstid. Det är alltså något som vi verkligen arbetar för. Däremot är jag oerhört skeptisk när det gäller ert sätt att lösa de här problemen. Jag kan inte förstå att 15 000 kr. i vårdnadsbidrag kan leda till att föräldrar får kortare daglig arbetstid. Föräldrarna skall ju betala dagisavgiften, som är hög, av de slantar som de har. Jag kan inte se att det blir några pengar över. Således kan föräldrarna inte förkorta sin arbetsdag. Det är alltså väldigt stora problem även med den politik som ni företräder när det gäller att klara av omsorgen för barn som är mellan två och sju år gamla. Sedan något om föräldraförsäkringen. Flera synpunkter har framkommit här. Såvitt jag förstår är föräldraförsäkringen i princip bra i nio månader. Men sedan händer något som gör att den enbart förorsakar bekymmer. Jag förstår inte riktigt orsaken till denna logiska kullerbytta. Syftet med föräldraförsäkringen är ju att föräldrarna skall kunna vara lediga från arbetet så länge barnen är små. Det är poängen med föräldraförsäkringen. Det är också just därför som föräldraförsäkringen är uppbyggd på samma sätt som sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Genom föräldraförsäkringen skall man alltså få ersättning när man förlorar sin inkomst. Ersättningen varierar på grund av löneskillnader. Om löneskillnaderna är för stora, är det dessa som vi skall angripa, inte konstruktionen av föräldraförsäkringen. Som jag ser saken finns det en oerhört stark dynamik i föräldraförsäkringsreformen såsom denna är utformad. Den ger förutsättningar för nära och djupa relationer mellan mamma, pappa och barn, och den överensstämmer med familjemönstret i dag. Föräldraförsäkringen underlättar också när det gäller kombinationen barn-arbete. Vårdnadsbidraget kan inte erbjuda någon av dessa förmåner, såvitt jag kan bedöma, utan vårdnadsbidraget innebär att kvinnornas underläge på arbetsmarknaden permanentas. Vidare stimulerar inte vårdnadsbidraget till ökade kontakter mellan pappa och barn.

Herr talman! Jag betvivlar inte ett ögonblick att de socialdemokratiska kvinnorna arbetar hårt på att förverkliga kravet på sex timmars arbetsdag. Det enda jag konstaterade var att de socialdemokratiska kvinnorna uppenbarligen har gått på en nit, att de har förlorat den interna dragkampen med de breda pojkarna i LO. Dessa har ju drivit igenom att det socialdemokratiska partiet prioriterar en sjätte semestervecka. Vidare konstaterade jag att Anna-Greta Leijon, som väl ändå anses vara en auktoritet med tanke på att hon är ordförande i partiets framtidsgrupp, nyligen har sagt att det inte blir något av sextimmarsdagen för småbarnsföräldrar under 90-talet. Anledningen är helt enkelt att det inte finns något ekonomiskt utrymme för en sådan reform. Jag för min del menar att man absolut inte får ge upp kravet på att småbarnsföräldrar skall kunna minska sin arbetstid. Det måste finnas möjligheter till flexibilitet under hela den period då barnen är i behov av omsorg. Den perioden kan för den delen också innefatta en tid efter förskoleåldern. Vi måste alltså se till att förskoleföräldrarna kan förena arbetslivets krav med föräldraskapets. Föräldrarna måste kunna ge barnen ordentligt med tid. Dessutom skall de kunna välja mellan olika former av barnomsorg. Maj-Inger Klingvall började — som jag uppfattade det — med att förhåna valfriheten. Denna framställdes som en myt, som något som inte var önskvärt. Nu säger hon: All right, alternativ får gärna finnas — inom monopolets ram. Men varför göra den begränsningen? Varför inte i stället acceptera att det kan vara bra såväl för föräldrar och barn som för barnomsorgen och förskollärarna att det finns olika möjligheter när det gäller att arbeta med barn? Det skall finnas en mängd olika former av barnomsorg. Men då säger Maj-Inger Klingvall: Det lär man inte åstadkomma med 41 kr. om dagen. Nej, inte enbart med 41 kr. om dagen. Men om man genomför de övriga reformer som vi har föreslagit, går det nog. Man kan t.ex. se till att statsbidrag utgår också till barnomsorg i enskild regi. Under väldigt lång tid har socialdemokraterna värjt sig mot varje slag av nyheter inom barnomsorgen. På 60-talet sade man nej till statsbidrag till kommunala dagmammor. På 70-talet sade man nej till statsbidrag till deltidsförskolan. Man sade nej till statsbidrag till föräldrakooperativ och man sade nej till statsbidrag till de ideella stiftelserna. Nu säger man nej till statsbidrag till enskilda daghem. Nej, nej, nej — det är den röda tråden när det gäller socialdemokraternas familjepolitik. Allt som är nytt och allt som står i strid med det kommunala monopolet säger man nej till. Vårlinje är en helt annan. Vi säger nämligen ja till mångfald. Vi säger ja till valfrihet. Vi säger ja till att föräldrarna får möjlighet att själva välja. Det gäller då arbetstidens längd och olika former av barnomsorg. Vi säger ja till att inflytandet förs över från den kommunala planeringen till föräldrarnas egen planering. Vi vill föra över makten från sammanträdesborden till köksborden. Det är en familjepolitik som ligger i både föräldrarnas och barnens intresse.
Herr talman! Jo, Maj-Inger Klingvall, om vårt förslag till vårdnadsbidrag förverkligas, kan man förkorta sin arbetstid med två timmar om dagen. Den som har två barn under sju år får alltså 30 000 kr. Dessutom får avdrag göras för barntillsynskostnader. Enligt vårt förslag blir dagisavgiften lägre för den som arbetar deltid. Det går således bra att genomföra en arbetstidsförkortning. Kom ihåg att vårt förslag gäller alla föräldrar. Vi gör inget undantag för dem som har misslyckats i sin planering och således inte har så hög inkomst. Jag tänker på dem som bara får 60 kr. per dag. Vi fick inget svar på den i det sammanhanget ställda frågan. Den här gruppen är dessutom ganska stor. Det kan vara arbetslösa, studerande eller andra som av någon anledning inte har så hög inkomst. Frågan om 41 kr. om dagen tycker jag att vi skall lämna nu. Det är ju inte det som det handlar om. Man måste, som jag sade tidigare, se till förslaget i dess helhet. Avdragsmöjligheter etc. måste ju också beaktas. Vidare talade Maj-Inger Klingvall om mer eller mindre dåliga privata lösningar. Men det är väl ändå ett bevis på att hon har en förutfattad mening. Man kan ju inte utan vidare fastslå att privata lösningar är mer eller mindre dåliga. Dessutom är det en politikeråsikt. Föräldrarna har en helt annan åsikt. Den aspekten kommer att tas upp i ett kommande betänkande. Sedan något om detta med privata alternativ, den högsta lyckan och talet om att det skulle röra sig om en organisatorisk fråga. Men kravet att det är föräldrarna och inte politikerna som skall välja kan aldrig bli en organisatorisk fråga. Det här berör ju människor så djupt. Därför blir det alltmer angeläget att föräldrarna själva får välja. Maj-Inger Klingvall sade också när det gäller föräldraförsäkringen, vilket jag tidigare har varit inne på, att alla kan stanna hemma. Men det stämmer inte överens med verkligheten. Se bara på de stora grupper som jag nämnde som inte har möjligheter att stanna hemma på grund av inkomstunderlaget! En sista sak som jag vill ta upp är frågan varför vi tycker så illa om den utbyggda föräldraförsäkringen nu, men inte tidigare. Det är bara det att den kostar väldigt mycket pengar och att orättvisorna förstärks genom denna förlängning. Försäkringen ger än mer pengar till högavlönade och än mindre pengar till dem som av olika orsaker inte kan tillgodogöra sig den. Vårt alternativ är vårdnadsersättning, som det tar längre tid att genomföra på grund av att mycket pengar har satsats på föräldraförsäkringen.

Herr talman! Maj-Inger Klingvall säger nu litet ironiskt att alternativen tydligen skall blomma för 41 kr. om dagen. Om det bara är dessa 41 kr. om dagen som kritiken gäller borde man kunna öka beloppet. Det kan väl inte vara så att Maj-Inger Klingvall är kritisk mot den rättvisa fördelningen i vår modell med vårdnadsbidrag. Maj-Inger Klingvall ställer frågan vad det är för fel på föräldraförsäkringen. Ja, ur fördelningspolitisk synpunkt är den mycket orättvis, därför att den ger mest till högavlönade och minst till lågavlönade. Jag har gett många exempel på det tidigare i denna debatt, men Maj-Inger Klingvall har inte kommenterat det med ett enda ord. Föräldraförsäkringen är dessutom ett mycket dyrt system. Det är därför som den föreslås utbyggd bara till 18 månader. Vad gör då föräldrar efter den tiden, t.ex. en ensamstående förälder? Vad gör hon — det är oftast en kvinna — efter det att de 18 månaderna har gått? Ja, det alternativ som återstår för henne är att arbeta heltid och ha barnen på daghem långa tider. Nej, de argument som vi har framfört för vårdnadsbidraget bibehåller sin styrka. Föräldraförsäkringen täcker alldeles för kort tid. Något som vi har fått allt tydligare klart för oss på senare år är att samhällsplaneringen och den familjepolitiska planeringen måste vara sådana att föräldrar får tid att vara tillsammans med sina barn. Det är mycket i samhället som tyder på det. Samhället klarar sig inte om inte föräldrarnas föräldraroll förstärks. Det borde också socialdemokraterna inse. I en tid när arbetsliv och näringsliv skriar efter mer arbetskraft för att öka vinsterna och förbättra BNP och den materiella välfärden ligger det nära till hands att ensidigt planera för att de kraven tillgodoses. Det kan dock visa sig att det medför en ganska kortsiktig vinning. Barnen har också rätt till sina föräldrars tid, och den rätten måste samhället hjälpa till att hävda gentemot ofta mycket mäktiga krafter. Den socialdemokratiska familjepolitiken rättar sig enligt min uppfattning mest efter arbetslivets krav och minst efter föräldrarnas och barnens krav. Det finns många föräldrar som i dag slits mellan de ökade krav som arbetslivet ställer på dem och de krav som en svåruppnådd föräldraambition ställer. Här borde en regering, som har en känsla för människor med små villkor — jag tänker framför allt på ensamstående och familjer där båda makarna måste arbeta hela dagar för att klara ekonomin — träda in som en värnande och skyddande makt för den enskilde. En sådan ambition skulle leda till en planering som gav människor större möjlighet att välja omsorgsform, utanför hemmet eller i hemmet. Det är den möjligheten som vårt vårdnadsbidrag ger.

Herr talman! Daniel Tarschys och Ingrid Hemmingsson hävdade att 15 000 kr. skulle räcka för att föräldrar skulle kunna gå ner till sex timmars arbetsdag. Ulla Tillander sade att en heltidsarbetande ensamstående mamma inte skulle behöva jobba heltid. Jag måste säga tyvärr: dessa pengar räcker inte för att klara detta, kombinerat med den höga barnomsorgsavgift som ert förslag går ut på. Daniel Tarschys talade i sin inledning om möjligheterna för föräldrar att kombinera barn och arbete på ett bra sätt, genom att gå ner i arbetstid. Där är vi överens, men vi har helt olika förslag till hur en lösning skall komma till stånd. Flera talare tog på nytt upp valfriheten och föräldrarnas möjligheter att bestämma. Jag vill bara helt kort säga att jag inte ställer upp för att minska valfriheten för de 96 96 av landets barnfamiljer som vill ha kommunal barnomsorg. Som förtroendevald känner jag — och det är viktigt att vi alla tänker på det — att vi fungerar i en verklighet, med egna barn och med barnbarn. Vi har hela denna verklighet runt omkring oss, och det är den som vi är skyldiga att ta med oss till sammanträdesbordet. Vi sitter inte i några slutna rum och fattar beslut om barnfamiljerna och deras villkor, utan vi lever i denna verklighet. Förutom att vi har våra egna erfarenheter finns det undersökningar som klart visar vilken form av barnomsorg som föräldrarna önskar, och då är det självklart att vi försöker tillgodose deras önskemål och att de får vara grunden för den politik vi för fram. Jag måste få svara på en fråga av Ulla Tillander som jag glömde tidigare. Hon talade om att mormor och morfar kopplas bort när man har fått daghemsplats, därför att man värderar den så mycket. Det måste väl ändå vara möjligt att ha både-och, dvs. att ha en bra förskola som är till för barnens egen skull, som barnen kan gå till varje dag, men att ändå ha mormor och morfar — det måste vara underbart. När det sedan gäller föräldraförsäkringens konstruktion var det någon av mina meddebattörer som sade att jag inte svarade på frågan. Jo, jag svarade att föräldraförsäkringens syfte är att en förälder skall kunna vara hemma från sitt arbete, därav inkomstbortfallsprincipen. Så är den konstruerad. Den socialdemokratiska familjepolitiken står på en fast grund, och den bygger på den nutida familjens livsmönster, där man vill förena föräldraskap och arbete. Man vill vara hemma hos sina små barn, ge barnen mer tid och dela på ansvaret. Man är engagerad i sina barn och i barnomsorgen. Detta svarar vi socialdemokrater på genom att införa en föräldraförsäkring med flexibelt uttag, med en förskola för alla barn och med ett barnbidrag som är lika för alla.
Herr talman! Maj-Inger Klingvall talar så vackert och så mjukt att jag nästan känner mig som stora stygga vargen när jag inte kan hålla med henne. Hon säger att det handlar om att minska valfriheten för dem som vill ha kommunal barnomsorg — det är 96 90 som vill ha det. Vi vill inte minska valfriheten, utan vi vill utöka valfriheten. Vi är helt övertygade om att väldigt många människor vill ha kommunal barnomsorg, och de skall kunna använda sin vårdnadsersättning för att köpa denna barnomsorg. Det är helt klart. Många kommer också att göra det. Men det finns ju många som vill ha andra lösningar och välja andra former. De måste ju också få del av det allmännas stöd. Det är det saken handlar om. När det gäller föräldraförsäkringen kommer det fortfarande att vara så, att en hel del människor bara har garantiersättningen. Hur skall de kunna stanna hemma? Om de vill stanna hemma, blir det till slut bara 15 kr. om dagen kvar. Det handlar om så små pengar, att det inte är någon som har möjlighet att stanna hemma. Och vilka är det som bara får garantiersättning? Det är inte bara de som studerar eller är arbetslösa, utan allra värst anser jag att det blir för de föräldrar som inte kan planera in sina barn exakt på dagen för att komma i åtnjutande av ersättningen. Det gäller både det första och det andra barnet. Därför är denna föräldraförsäkring inte flexibel. När föräldraförsäkringen varit i kraft ett tag, kommer vi säkerligen att få uppleva att stora grupper av människor kommer i kläm, eftersom försäkringen kommer att Prot. 1988/89:96 omfatta så lång tid som 18 månader. De grupper som kommer i kläm är de 13 april 1989 som har små inkomster och de som har missat i planeringen. RUTAN SKR Bidrag till barnomsorg Överläggningen var härmed avslutad.

Herr talman! Som de närvarande kanske noterat har debatten om barnomsorgen redan tjuvstartat. Men det betänkande vi nu skall tala om handlar mer specifikt om statsbidragen till barnomsorgen. Vi har ett beslut om att vi skall försöka se till att all efterfrågan på barnomsorg är täckt senast 1991. Det är ett beslut som vi kraftigt stöder — det har vi gjort ända från början. Vi finner det utomordentligt angeläget att samhället fortsätter att bygga ut barnomsorgen, så att inga föräldrar med små barn som efterfrågar barnomsorg skall behöva stå i kö. I dag har vi långa köer. Men vi har inte bara långa köer, utan vi har också det problemet att många föräldrar som fått plats för sina barn i barnomsorgen i praktiken inte har nytta av de platserna, därför att daghemmen och övriga inrättningar inte fungerar helt tillförlitligt. Personalbristen medför att daghem tvingas stänga, att föräldrar oplanerat måste vara borta från sina arbeten, ta med sig barnen till arbetet eller på annat sätt improvisera för att täcka brister i barnomsorgen. Vi vet nu att det kommer att bli utomordentligt svårt att nå målet till 1991. Kommunförbundet har gjort beräkningar som tyder på att man i många kommuner i dag räknar med att inte kunna nå målet. Varför har vi då dessa stora brister i barnomsorgen? Och varför har vi så stora personalbrister? Jag tror att det finns många olika skäl till det. Låt mig nämna fyra: Ett skäl är nog att vi i historiens ljus måste konstatera att vi har gjort planeringsmissar i utbildningen av barnomsorgspersonal. Det skedde för inte så många år sedan neddragningar i utbildningsvolymen. Det föreföll väl då kanske klokt, men det framstår inte som klokt när vi tittar på det från dagens utsiktspunkt. En annan orsak till personalbristen i barnomsorgen men också i sjukvården och inom hemtjänsten är den starka överhettningen i svensk ekonomi. Vi har fått en mycket stark rörlighet på arbetsmarknaden, som medför att arbetskraften både i storstadsområdena och på andra håll hittar andra jobb som man tycker är intressanta att pröva och som kanske ger bättre betalt. Den starka överhettningen är resultatet av en illa hanterad ekonomisk politik. Från folkpartiets sida sade vi redan för ett år sedan, dvs. före valet, att det behövs en åtstramning i den ekonomiska politiken. Det är mycket 105 impopulärt att inför ett val säga en sådan sak. Men vi sade det, och vi var i fjol ensamma om att framhålla att det behövdes en åtstramning. Det är alldeles tydligt att det var nödvändigt med en åtstramning och att det fortfarande behövs en åtstramning. Nu, ett år senare, lär det komma förslag om en åtstramning i kompletteringspropositionen. Men det är nu så dags! Landet har drabbats hårt av den felslagna ekonomiska politiken. De som får betala priset för den politiken och för överhettningen är i mycket stor utsträckning de handikappade, de gamla, de sjuka och barnfamiljerna, som inte får tillräcklig vård och omsorg för sina barn. En tredje faktor som kan ha medverkat till att vi har en för dåligt utbyggd barnomsorg tror jag är att statsbidragen successivt har urholkats. Vi hade 1982 en stor debatt om hur stora statsbidragen till barnomsorgen skulle vara. Socialdemokraterna avgav då ett av sina fyra heliga vallöften, som gick ut på att man skulle höja statsbidragen till barnomsorgen från 40 procents kostnadstäckning till 49 procents kostnadstäckning. I dag är statsbidragen till barnomsorgen 38 96, alltså under den nivå som socialdemokraterna i 1982 års val ansåg vara familjefientlig och barnfientlig. Kommunförbundet har räknat ut hur mycket pengar som kommunerna förlorat genom den här urholkningen av statsbidragen. Den siffra man angivit är 5,5 miljarder kronor. Kommunförbundet har räknat fram att om kommunerna hade fått dessa pengar, skulle de ha kunnat betala 80 000 platser i barnomsorgen. Detta är alltså ytterligare en faktor som spelat en roll för att driva fram krisen inom barnomsorgen. En fjärde faktor som jag tror har en viss betydelse är att regeringen har drivit monopollinjen mycket konsekvent. Man har sagt nej till privat barnomsorg. Därigenom begränsar man antalet arbetsgivare på detta område. Om det finns flera olika alternativ och olika modeller tillgängliga inom barnomsorgen — om man låter tusen blommor blomma — kommer det att locka fler att söka sig till barnomsorgen. Det är helt enkelt mer stimulerande att arbeta inom ett område där det finns flera olika arbetsgivare, där det finns flera olika arbetsmodeller och där man kan utvecklas och förkovra sig inom sitt arbetsfält. När Trygg-Hansa, sedan socialdemokraterna givit upp sitt motstånd, fick starta ett eget daghem för sina anställda — och det var något som man gjorde därför att barnomsorgen inte fungerade i de områden där de anställda bodde — blev det en fantastisk tillströmning av sökande förskollärare, som ville jobba i den barnomsorgsformen. Detta var någonting nytt, någonting spännande, någonting som man kunde göra något annorlunda av. Jag är övertygad om att ifall man släpper fram olika varianter, så kommer man också att uppmuntra fler att arbeta inom barnomsorgen. Men socialdemokraterna har dragit en egenartad gräns just kring barnomsorgen och sagt att här är det vederstyggligt att acceptera enskild verksamhet. Det är mycket egendomligt att gränsen dragits just här. Tittar man ut över det sociala fältet i övrigt, finner man inte alls den gränsen. I sjukvården har vi vissa inslag av privat verksamhet. I omsorgsvården och familjevården har vi också inslag av privat verksamhet. I missbrukarvården har vi betydande inslag av privat verksamhet. På alla andra sociala fält än barnomsorgen som jag känner till har man faktiskt inslag av privat verksamhet, och även statsbidrag kan kanaliseras på olika vägar till sådan verksamhet. Men just inom barnomsorgen har man av någon för utomstående obegriplig anledning sagt att här är det fult eller fel att tillåta enskild verksamhet. Jag tror alltså att detta vaktslående om en enhetlig monopolistisk verksamhetsform är ytterligare en faktor som har bidragit till att vi har en kris inom barnomsorgen. Det skulle nog hjälpa utbyggnaden om vi kunde släppa loss och acceptera flera olika former. Självfallet skall vi även inom den offentliga barnomsorgen ge större möjlighet för de anställda att förverkliga sina egna idéer. Det finns stora möjligheter att utveckla den offentliga barnomsorgen. Det är fullt möjligt att genomföra en avbyråkratisering av den offentliga barnomsorgen — en avbyråkratisering som innebär att föräldrarna får större inflytande över verksamheten. Vi får nog erkänna att relationerna i dag mellan föräldrarna och daghemspersonalen uppfattas som förnedrande av föräldrarna. Man känner sig som en supplikant. Många har den erfarenheten att man först måste gråta i telefonen inför den kommunala barnomsorgsassistenten för att få en plats. Man känner sig som att man står med mössan i handen inför daghemsföreståndaren. Man är helt enkelt i underläge, därför att man efter mycket möda har så att säga tilldelats en plats och man känner sig osäker. Föräldrarna befinner sig i ett underläge i förhållande till barnomsorgen. Vi skulle må bra av att ha en barnomsorg där föräldrarna har en starkare ställning, där föräldrarna är uppdragsgivare och har större möjlighet att ställa krav på verksamheten och framföra önskemål om hur den skall bedrivas. Jag vill omedelbart tillfoga att jag inte tror att barnomsorgen skulle må bra av en lösning som innebär att man enbart har föräldrarna som uppdragsgivare. Vi vet att det också finns en mängd sociala problem som barnomsorgen har att tampas med. Det finns — som det heter på byråkratisk riksdagssvenska — ”barn med behov av särskilt stöd”. Det finns barn från invandrarmiljöer, handikappade barn och barn med andra behov som vi måste se till att vi kan ta hand om. Det är viktigt att man inom barnomsorgen har ett socialt utrymme — ett utrymme för att hjälpa och integrera barn som mår väldigt bra av att umgås med andra barn. Detta hindrar emellertid inte att det ändå vore bra om föräldrarnas ställning kunde stärkas i jämförelse med den ställning som de i dag har, då de känner sig så förfärligt svaga, så förfärligt maktlösa i förhållande till barnomsorgen och dess kommunala makthavare. Herr talman! Till detta betänkande är fogat ett antal kloka folkpartireservationer som jag härmed yrkar bifall till. Debatten om barnomsorgen har pågått länge nog. Jag skall därför inte förlänga mitt inledningsanförande.
Herr talman! De nuvarande statsbidragen är orättfärdiga. Genom bidragskonstruktionen förvägras föräldrarna rätt att välja barnomsorg utifrån vad de anser vara barnens bästa — återigen är vi inne på detta med valfriheten. Vi har redan konstaterat att alla föräldrar inte tycker som majoriteten i denna kammare. Man kan hänvisa till hur många undersökningar som helst. Det är enkelt att få det svar man vill ha beroende på hur frågan ställs. Genom att statsbidraget inte är likvärdigt för alla former av barntillsyn tvingas kommunerna att snegla på statsbidragets storlek, i stället för att mera se till föräldrarnas önskemål. Om man ser till glesbygdskommunerna och deras kostnad för barnomsorg i relation till hur mycket de får i statsbidrag, är statsbidraget för glesbygdskommunerna betydligt mindre än för tätortskommunerna. Socialdemokraterna prioriterar kommunala daghem som är öppna minst åtta timmar, och därför är det dessa daghem som får det största statsbidraget. Många föräldrar har ett mindre behov av tillsyn för sina barn och skulle vara betjänta av ett daghem med kanske sex timmars öppethållande. Det blir dyrt för kommunen med denna typ av daghem, eftersom statsbidraget inte blir större än för en enda daghemsplats. Så stora är skillnaderna. Dessutom måste ett daghem som är öppet sex timmar drivas i kommunal regi. Ideella föreningar och andra organisationer får inte ett öre, om de vill öppna ett daghem med kortare öppethållande än åtta timmar. En del föräldrar vill ha en annan pedagogik för sina barn — Montessori, Waldorf eller någon annan variant. Men om daghemmet inte håller öppet åtta timmar, finns det inte något utrymme för detta. Det är naturligtvis inte av omtanke om barnen och familjerna som socialdemokraterna infört denna styrning, utan det är av ideologiska skäl. Människorna tillhör arbetslivet. Båda föräldrarna bör finnas på sin arbetsplats åtta timmar per dag. Avvikelser från detta kan endast medges av staten. Så skulle man kunna säga, om man vill hårdra socialdemokraternas resonemang. Detta synsätt framgår tydligt i den socialdemokratiska jämställdhetsrapporten. Här finns det inte några möjligheter att vara flexibel. Många föräldrar har en stark önskan om att deras barn skall delta i en kristen förskoleverksamhet. Hittills har kyrkliga församlingar nekats statsbidrag. Detta har vi påtalat i en reservation som vi har tillsammans med de övriga borgerliga partierna. Vi anser att kyrkan bör jämställas med andra trossamfund och därmed få statsbidrag till sin förskoleverksamhet. När vi diskuterade socialutskottets betänkande 17 snuddade vi vid det förhållandet att om enskilda, intresserade och kunniga personer vill öppna ett daghem, så blir det verkligen tummen ner. Då heter det att barnen blir en handelsvara för kapitalägare. Detta har Bengt Lindqvist uttalat i en interpellationsdebatt för inte så länge sedan, och det är ju fullständigt absurt. Flera försök att starta enskilda daghem har gjorts av förskollärare och andra. De har tillsammans med föräldrar uttalat önskemål om att kunna göra detta, beroende på att deras gemensamma mål är att barnen skall utvecklas på ett sätt som passar just dessa familjer. Detta är väl ändå skäl som väger tungt, och det skulle också vara en fördel för barnen, deras föräldrar och även för kommunen. Jag tror inte att alla familjer i vårt land ännu har insett hur nedlåtande de behandlas av socialdemokraterna. Om det bildas ett föräldrakooperativ eller om en förening vill öppna ett daghem går det numera bra. Men det har tidigare funnits ett stort motstånd också mot detta. Socialdemokraterna kan nog inte stå emot familjers önskemål i det långa loppet, vilket vi också var inne på under den förra debatten. Era argument mot olika alternativa lösningar låter bara trista och tråkiga. Alla är medvetna — Prot. 1988/89:96 om att det inte är familjerna ni företräder, utan det är en trångsynt ideologisk — 13 april 1989 låsning som är i otakt med både tiden och med människorna. Det fungerar inte i längden. Ni kommer aldrig att kunna stå emot alla olika önskemål som förs fram, eftersom det är mycket starka krafter som ligger bakom dem. Dessa starka krafter utgörs av de många människor som själva vill vara med och ha ett större inflytande. Vad har socialdemokraterna för lösningar att komma med när möjligheterna till barntillsyn har minskat på grund av att daghem måste stängas till följd av brist på personal? Jo, då kommer ni och talar om lagstiftning. Om bara kommunerna tvingas att bygga ut barnomsorgen, blir allt bra. Det är en typisk socialdemokratisk lösning, som fullständigt saknar fantasi och inlevelse när det gäller hur människor vill ha det. Sägistället ja till alla alternativ. Ni har ingenting att vara rädda för. Många kommer säkert att välja den kommunala barnomsorgen och fler kooperativ kommer att växa fram. Låt enskilda daghem av olika slag erbjuda familjerna barnomsorg. Låt statsbidragen bli likvärdiga för alla omsorgsformer, oavsett vem som driver verksamheten. Välkomna alternativen i stället för att förbjuda och begränsa dem. Under sådana omständigheter behövs det ingen lagstiftning. Det bästa är att föräldrarna ges möjlighet att välja barnomsorg utifrån just deras barns bästa och inte utifrån vad politiker anser vara bra för deras barn. Jag behöver väl knappast, efter den debatt vi har haft, tillägga att det skulle vara positivt för utvecklingen av dessa alternativ att kombinera dem med ett vårdnadsbidrag. Då kommer det inte att vara brist på vare sig personal eller platser. Familjedaghemmen utgör ett värdefullt alternativ för familjer, speciellt de som bor i glesbygd. För dem kan det ibland vara det enda alternativ som är praktiskt genomförbart. Många barn orkar inte efter en skoldag fortsätta att vara tillsammans med många andra barn. Regeringen motsätter sig statsbidrag till barnomsorg för dagbarnvårdares egna barn. Enligt ett utslag i kammarrätten i Stockholm är det dock möjligt att ersätta dagbarnvårdare för vård av egna barn som är inskrivna i kommunal barnomsorg. En förutsättning är att utomstående dagbarn också finns i hemmet. Jag tycker att en självklar följd av den domen är att också statsbidrag skall utgå. Då behöver inte dagmammor byta barn med varandra för att ersättning skall utgå. Det måtte väl ändå socialdemokraterna tycka är rimligt. Jag förväntar mig verkligen ett svar på detta. Benämningarna förskola och daghem används ju litet hur som helst. Vi tycker att benämningen förskola bör vara reserverad för den daghemsverksamhet som året före skolstarten skall förbereda barnen för lågstadiet. Allteftersom barnen blir äldre och nyfikenheten och intresset för kunskaper ökar bör detta stimuleras. Men barn har behov av mera pedagogisk träning än som förekommer i dag. De behöver också lära sig att ta hänsyn, att vänta, att koncentrera sig och att samarbeta, för att i tid få en bra grund för | goda arbetsvanor och inlärning. Vi tycker att förskolan bör ha mera av sådan pedagogisk inriktning. 109 I en reservation vi har gemensam med centern har vi bl.a. påpekat att vi anser det vara viktigt att barn får kunskap om de etiska grunder vårt samhälle vilar på och även om den tradition av humanism och medmänsklighet som grundas på kristna värderingar. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Barnomsorg är för de flesta småbarnsföräldrar en central fråga. Att kunna förvärvsarbeta eller studera i förvissningen om att barnen blir omhändertagna på ett sätt som de mår bra av hör till de absoluta vardagsväsentligheterna. Det har genom åren rått en tämligen bred uppslutning kring uppfattningen att barnomsorgen skall byggas ut till full behovstäckning. Inte minst har vi från centern hävdat detta under mycket lång tid. De borgerliga regeringsåren var en period av intensiv utbyggnad av barnomsorgen, både vad det gällde institutionsplatser och platser i familjedaghem. Det var också under den perioden som statsbidraget per plats ökade mest och kom upp till den hittills högsta nivån. Detta hör inte till det som brukar omnämnas särskilt ofta från socialdemokraterna sedan de återvände efter de sex borgerliga åren. Naturligtvis hade det höga statsbidraget sin betydelse för utbyggnaden, som under dessa år var kraftig. Självfallet är det också viktigt hur statsbidragssystemet är utformat. Om det inte hade blivit regeringsskifte 1982, skulle vi ha fått ett system som varit neutralt gentemot olika omsorgsformer och således stått i överensstämmelse med det som efterlyses i reservation 2 i detta betänkande. Nu blev det i stället vid den tidpunkten ett särdeles tillkrånglat system, som dessutom verkade styrande på ett sätt som inte var bra för vare sig kommunerna och deras planering eller barnfamiljerna, som fick en lägre grad av valfrihet. Statsbidragssystemet har emellertid förbättrats under åren. Man har bit för bit rensat ut de sämsta inslagen. Det är naturligtvis fall framåt, som vi i centerpartiet hälsat med tillfredsställelse. Än så länge är emellertid statsbidragsystemet långt ifrån bra, vilket kommer till uttryck i en rad reservationer. I dag är det för stora delar av Sverige, och inte minst Stockholmsområdet, tämligen krisartat för barnomsorgen. Personal slutar, dagisavdelningar stängs, personaltätheten minskar osv. Detta hör till de dagliga rapporterna. Det vet alla. Jag måste säga att jag tycker att det borde vara naturligt att i detta läge låta alla goda krafter samverka för att lösa de problem som finns, i stället för att resa upp helt obegripliga hinder. Det har på senare tid tydligt framgått från regeringens sida, och inte minst från finansministern, att den offentliga sektorn inte längre är så helig för socialdemokraterna. I flera sammanhang har man varit inne på att tillåta s.k. privata lösningar som delar av en större verksamhet. Jag är ganska övertygad om att det inte kommer att dröja särskilt länge innan den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen tvingas ge upp sitt motstånd mot daghem av samma karaktär som Pysslingen. Socialstyrelsen har redovisat en rapport som heter Varför slutar personalen inom barnomsorgen? Man har redovisat att bristen på förskollärare kommer att ligga på 6 500-13 200 årsarbeten. När det gäller fritidspedagoger beräknas bristen bli 1 300-2 400 årsarbeten. Dess värre har man inte hittat någon enkel orsak till att det är så här, utan man har pekat på en rad tänkbara och samverkande orsaker. I flera fall har det emellertid visat sig att det är lättare att rekrytera personal till olika typer av privat verksamhet. Jag har vid ett par tillfällen haft möjlighet att fråga berörd personal vad som är anledningen till det. Då har man sagt ungefär så här: Det ger större arbetsglädje när man får ett större ansvar i arbetet. Detta är erfarenheter som borde kunna tas till vara i den allmänna samling som måste komma till stånd för att vi skall klara barnomsorgen och det beting vi har satt upp här i riksdagen. Jag vill också ta upp en annan viktig fråga i detta sammanhang. Vi kan från centerpartiets sida inte acceptera att svenska kyrkan inte skall ges samma ekonomiska möjligheter att bedriva förskoleverksamhet som frikyrkor och exempelvis katolska, mosaiska och muslimska församlingar har. Eftersom vi har ett pluralistiskt samhälle och därför vill ge föräldrar möjlighet att påverka sina barns uppfostran i enlighet med en religiös eller filosofisk övertygelse, måste detta givetvis gälla alla. Det är närmast otillständigt att utesluta alla dem som valt svenska kyrkan som sin församling. Roland Larsson kommer att ta upp frågan om dagbarnvårdares tillsyn av egna barn och statsbidrag i samband därmed. Jag vill därför, för att spara tid, bara ta upp ytterligare en fråga. Det gäller information om alternativ barnomsorg. Jag vet inte för vilken gång i ordningen vi i centerpartiet har motionerat i denna fråga. Jag vet heller inte vilken gång i ordningen det är jag står här och pläderar för en sådan motion. Men en sak vet jag, nämligen att motionen förmodligen aldrig har varit så befogad som just nu, nu när det gäller att snabbt lösa problemen inom barnomsorgen och att få fram en mångfald av utbud som hjälper kommunerna och barnfamiljerna att få sina behov täckta. Det gäller alltså att en rad modeller av existerande verksamheter sammanställs vilka skulle kunna vara till stor hjälp för alla som vill starta och ta initiativ till en ny verksamhet på en ort. Någon sådan information finns inte. Utskottsmajoritetens argumentering för sitt avstyrkande är därför helt enkelt god dag yxskaft — som vanligt, skulle jag kunna tillägga.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

Herr talman! I den förra debatten sade Maj-Inger Klingvall att socialdemokratin bygger ut barnomsorgen efter de behov som de svenska barnfamiljerna har av barnomsorg. Jag tror att det är sant. Det är vad socialdemokraterna gör, och det är deras ambition. Den ambitionen har även vi i vpk. Det är nog riktigt att socialdemokraterna har stämt av mot de svenska barnfamiljernas önskemål, åtminstone visar de undersökningar och utfrågningar som har gjorts bland svenska föräldrar att det är på det sättet.

Daniel Tarschys sade att man måste bryta med monopollinjen och låta tusen blommor blomma. Jag tror att han skulle bli ganska ställd om jag bad honom räkna upp 500 sådana blommor. Hans argumentation är av den enklare typen. Jag tycker att Daniel Tarschys skulle kunna tala allvar här i stället och säga att det inte finns speciellt många olika typer av blommor inom det här området. Jag har i varje fall inte sett så många sådana blommor, och jag har inte hört de fantasifulla borgerliga politikerna uppfinna nya blommor och utveckla den svenska barnomsorgsfaunan. Jag får ett allmänt intryck av att åtminstone Daniel Tarschys och Ingrid Hemmingsson har ganska dålig kontakt med verksamheten ute i de svenska barnstugorna. De beskriver åtminstone denna verksamhet på ett sådant sätt att den inte går att känna igen för dem som har en daglig kontakt med denna verksamhet. Det som sades om att människor står med mössan i hand inför de kommunala makthavarna kanske kan förekomma, men jag tror inte att det är någon regel.

Det är väldigt sällsynt att dessa människor utövar någon form av makt. I stället bemöter de ofta föräldrarna mycket hänsynsfullt och är lyhörda för föräldrarnas oro och problem. De är också rätt kunniga när det gäller att ställa upp och bemöta dessa problem och ge råd och stöd. Det är väl riktigt som Daniel Tarschys säger, att det finns stora problem. Och man kanske kan säga att barnomsorgsutbyggnaden befinner sig i en kris. Det har gjorts utbildningsmissar. Jag anser att det måste göras en rejäl översyn så att man kan lösa problemet med bristen på personal och få tillbaka folk till yrket. Man måste också utbilda mer. Det kan ske på många sätt. Besluten om utbyggnaden kan t.ex. ske ute på barnstugorna och genom att personalen ges uppmuntran och stöd och bättre betalt för sitt ansvarsfulla jobb. Det kan även ske genom att personalen får uppmärksamhet bl.a. i form av vidareutbildning. Detta område har varit eftersatt under i stort sett hela 1980-talet. Det finns t.o.m. pengar avsatta i form av statsbidrag för vidareutbildning och fortbildning av personalen. Kommunerna har inte varit tvungna, åtminstone har det inte uppfattats på det sättet, att använda dessa pengar till fortbildning. Mot den bakgrund med urholkade statsbidrag som Daniel Tarschys redogjorde för har dessa anslag i mycket liten utsträckning gått dit de skulle, dvs. till vidareutbildning och fortbildning. Socialutskottet har gjort ett tillkännagivande till regeringen, vilket jag tycker är bra. För egen del hade jag velat gå längre och tillstyrka Berith Erikssons motion i vilken det framförs krav på ett tillkännagivande till regeringen om att samma regler skall gälla den kommunala barnomsorgen som den barnomsorg som organisationer och kooperativ driver, eftersom de inte får sina vidareutbildningspengar, dvs. statsbidragen, om de inte redovisar att dessa pengar används just till det som de är avsedda för. Rosa Östh sade att barnomsorgen under den borgerliga epoken byggdes ut snabbt och att statsbidragen då var generösa. Det är möjligt att statsbidragen då var höga i förhållande till vad de är nu, men de borgerliga partierna har inte under någon period upplevts som pådrivare som har stimulerat, stöttat och legat bakom utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen. Tvärtom har de borgerliga partierna upplevts som en broms. I stället har utbyggnad kommit till stånd och gått snabbast i kommuner där socialdemokraterna och vpk har haft majoritet. Med denna inledning behöver jag väl inte påpeka att jag och övriga i vpk är positivt inställda till en snabb utbyggnad av barnomsorgen i främst daghemsoch fritidshemsform som har påbörjats i Sverige. Vi tycker att utbyggnaden går för långsamt och att kvaliteten skulle kunna vara bättre. Vi tror att man genom att höja kvaliteten och genom att stimulera till bättre lokaler, större personaltäthet och mindre barngrupper skulle kunna tillmötesgå personalens ambitioner när det gäller att göra ett ännu bättre jobb än den gör i dag. Kommunernas ekonomi har varit och är fortfarande hårt ansträngd. Det innebär att det är dyrt för kommunerna att bygga ut barnomsorgen. De försöker därför uppnå så billiga lösningar som möjligt, vilket på ett sätt är bra, men det är inte bra när det går ut över kvaliteten, så att barnomsorgen blir sämre än den skulle kunna vara. Därför har vpk under en följd av år krävt att statsbidragen skall utökas, så att de motsvarar lönekostnaderna, staten skall alltså ta ansvaret för lönekostnaderna inom barnomsorgen. Det behövs också en snabb och kraftfull utbyggnad om man skall uppnå målet full behovstäckning 1991. Därför anser vpk att det behövs ett anordningsbidrag för varje ny avdelning under denna snabba utbyggnadsperiod. Litet motvilligt måste jag säga att jag tror att det behövs bindande kvalitetshormer. Det behövs normer när det gäller personalstorlek, barngrupper och ytstorlek. Det kan i vissa fall verka hindrande när det gäller att få bra lösningar, men jag tror ändå att det behövs sådana här normer och att de kan ha övervägande goda effekter. Barnomsorgen är, enligt vår åsikt, inte färdigutbyggd om alla barn, vilkas föräldrar vill få plats för sina barn, kan placeras i daghem, fritidshem eller familjedaghem. Alltför stor andel av barnen tvingas mot föräldrarnas vilja till den något enklare och ur pedagogisk synvinkel — och också ur vissa andra trygghetssynvinklar — sämre formen familjedaghem. Vi anser att en utbyggnad av den kommunala omsorgen bör vara inriktad på att tillgodose efterfrågan på i första hand daghem och fritidshem. Det innebär att man får ta fram en plan för att avveckla familjedaghem successivt allteftersom efterfrågan på dem minskar. Familjedaghemmen kommer att finnas kvar. Vissa föräldrar kommer att vilja ha sina barn i familjedaghem. I extrem glesbygd går det inte att praktiskt klara barnomsorgen på annat sätt än i familjedaghem. Vidare finns det barn med vissa speciella typer av besvär eller behov som gör att den formen är den lämpligaste. Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer som vpk står bakom, nämligen 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 26 och 27.

Herr talman! Jag tror inte att Rolf Nilson när han tänker efter vill förneka att folkpartiet i 25 år har varit pådrivande när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen, både i riksdagen och i kommuner runt om i landet. Under de år som vi satt i regeringsställning fördubblades antalet daghemsplatser. En motsvarande snabb utbyggnad har inte skett under någon annan period, varken före 1976 eller efter 1982. Vi tror självfallet att huvuddelen av barnomsorgen i framtiden liksom nu kommer att vara offentlig. Något annat har aldrig gjorts gällande. Att debatten i så stor utsträckning handlar om de enskilda alternativen beror ju på att det är just där som vi har olika uppfattningar. Det är där striden står, och det är därför som dessa alternativ har hamnat i debattens centrum. Men vi har inte på något sätt gjort gällande att någon veritabel revolution skulle behöva inträffa. Vi tror att de alternativen behövs vid sidan av de viktiga och värdefulla offentliga institutioner som vi i dag har. Vi vill öka personalens möjligheter till självständiga insatser både i den offentliga barnomsorgen och i den övriga barnomsorgen. Jag försökte stödja mig på en gammal kommunist, nämligen Mao Zedong, men det blev tydligen för radikalt för Rolf Nilson. Han for tillbaka med en sådan förskräckelse att han sedan ville placera blommorna i faunan. Jag skulle vilja föreslå att Rolf Nilson i stället placerar dem i floran.
Herr talman! Först vill jag understryka att jag aldrig har sagt och aldrig kommer att säga att den kommunala barnomsorgen inte är bra. Den är bra. Det är inte från den synpunkten som vi kräver att det skall bli fler alternativ utan därför att människorna själva vill ha fler alternativ. Sedan är det just detta att det inte är politikerna som skall bestämma vad som är bäst utan föräldrarna. Rolf Nilson frågade varför huvuddelen av vår argumentation handlar om just alternativen, eftersom så få människor berörs. Det är klart att huvuddelen av vår argumentation berör detta. I dag är ju en mängd alternativ förbjudna. Om utbudet är mycket litet måste ju människor ta det utbud som finns eller försöka ordna sin barnomsorg på annat sätt. Det är mycket enkelt att förklara den saken. Sedan sade Rolf Nilson att borgerliga politiker inte har uppfunnit några blommor. Nej, och vi tänker inte heller göra det. Vi tycker inte att det är politikernas sak utan föräldrarnas. Föräldrarna skall ”uppfinna” alternativen. Detta kommer också av sig självt när man ger alla möjligheter. Då kommer man med olika lösningar beroende på familjernas önskemål.
Herr talman! Jag är full av beundran och respekt för folkpartiets insatser på det här området, främst under den första halvan av 1970-talet. Men sedan kom ju den här olyckliga omsvängningen när folkpartiet i tid och otid började tala om valfrihet. Ni började släppa efter när det gäller det som jag uppfattade som socialliberalism, dvs. en radikalism på många av samhällets områden. Ni talade om det olycksaliga vårdnadsbidraget som något slags alternativ till kommunal barnomsorg eller kollektivt ordnad barnomsorg. Jag uppfattade givetvis Daniel Tarschys gamla Mao Zedong-citat. Det är riktigt att han är både död och begraven, och han skall väl så förbli. Jag tackar för rättelsen, så att blommorna blir placerade där de hör hemma, nämligen i floran och inte i faunan. Fortfarande efterlyser jag de 10-15 olika varianterna. Vad är det som skall Prot. 1988/89:96 hända och som blir så fantastiskt nytt? Det är väl privata alternativ och 13 april 1989 affärsmässig verksamhet som ni talar om, för de andra typerna finns ju redan. Vilka varianter finns det då? Det finns familjeföretag och aktiebolag. Finns det så mycket mer av blommor som ni kan tänka er när det gäller barnomsorgen? Innehållet är ju känt i fråga om pedagogiken. Det har inte uppfunnits så många nya typer av pedagogik. Framför allt finns det inte så många olika slag av pedagogik, som inte på ett eller annat sätt har assimilerats av den barnpedagogik som finns inom den kommunala verksamheten.
Herr talman! Det förefaller mig som om Rolf Nilson snarare är anhängare av Henry Ford som ju som bekant sade: Ni får välja vilken färg som helst på bilen bara den är svart. Men när vi talar om olika former av barnomsorg menar vi kanske inte olika företagsformer. Jag medger att det inte finns så många olika företagsformer att välja på. Men man kan ju tänka sig olika former av tjänster, olika innehåll i barnomsorgen, olika längd på barnomsorgen, olika gruppstorlekar, olika former av pedagogik. Listan kan göras mycket längre, och jag är övertygad om, att släpper vi loss en frihet för förskollärare, engagerar personal och föräldrar att själva utveckla barnomsorgen i den riktning som människor önskar, kommer vi också att få en rik flora av olika former. På samma sätt har vi en rik flora på alla andra områden där vi släpper loss människors egna initiativ. Här står naturligtvis två synsätt mot varandra: Idén om centralstyrning kontra idén om spontan utveckling. Min tröst är ändå den att överallt där man har prövat den monopolistiska centralstyrningen, där man har samlat erfarenheter av den — det gäller många olika länder — är man för närvarande på väg att söka sig större frihet och större mångfald. Jag tycker att vi skulle göra detsamma inom barnomsorgen. Självfallet skall vi utveckla den offentliga barnomsorgen, det är inte tu tal om det, självfallet skall vi uppmuntra kommunerna att satsa på en ökad utbyggnad. Men jag tror att det är nyttigt både för den barnomsorgen och för utvecklingen inom hela området att också släppa loss de initiativ som finns och som kan utvecklas och blomstra utanför den kommunala sektorn.
Herr talman! Jag tror vi är överens om det önskvärda i att släppa loss initiativ och skaparkraft. Men jag är inte överens med Daniel Tarschys om att den organisation som vi har för barnomsorgen i Sverige är en hämsko på kreativiteten. Det finns inte någonting som talar för att det är så. Det råder resursbrist, och det finns sparbeting som gör att man tvingas handla tvärtemot föräldrars och personals önskemål och ambitioner, och det är ett hinder, men själva organisationen är i dag ganska smidig och kan väl tillgodose alla de önskemål som Daniel Tarschys uttryckte. Jag tror att vi utan vidare skulle kunna säga att vi här i Sverige är världsbäst på barnomsorg, att vi är på rätt väg och skall fortsätta utveckla den mittfåran eller vad man skall kalla den. Den kompletteras av kooperativ och ideella organisationer, 115 som har alldeles speciella önskemål och behov, och det finns faktiskt inget hinder för de formerna i dagens system.

Herr talman! En av miljöpartiets hjärtefrågor är att skapa ökad valfrihet för föräldrarna inom barnomsorgen. Dagens barnomsorg gynnar ensidigt en enda omsorgsform, de kommunala daghemmen. Vi vill se fler varianter — familjedaghem, kooperativa omsorgsformer, fritidshem, flerfamiljssystem, skördedaghem; det finns många varianter. Och alla borde få samma behandling. Att vara anställd inom barnomsorgen är tydligen inte längre så attraktivt. Och förresten: Var finns männen inom barnomsorgen? Är kanske lönerna för små? Vi behöver ha mer utbildning för barnomsorgspersonalen, och barngrupperna måste bli mindre. På senare tid har de blivit allt större, och kommunerna har drivit de anställda inom barnomsorgen mot allt större effektivitet. Plötsligt under senare år har osthyveln gått fram med allt kraftigare tag, och nu slår de anställda bakut: De slutar helt enkelt. Hur får vi dem som fortfarande är där att stanna kvar, och hur får vi de andra att komma tillbaka? Det kanske inte räcker med bara pengar och utbildning. Jag tror att vi måste uppskatta den personalen mer. Vi måste tala om att det är ett fint arbete att arbeta med barn, och den uppskattningen skall gå fram till dem som arbetar där. Och naturligtvis är en bra lön nödvändig. Och så måste vi lösa problemen med att dagbarnvårdare har egna barn som behöver passning och som ibland blir sjuka. Det kommer Marianne Samuelsson att prata litet mer om längre fram. Vidare skall vi se till att vi har friska, mögeloch fuktfria lokaler. Det har varit mycket problem på barndaghemmen med sådant. Och så skall vi nog ge de anställda större frihet när det gäller pedagogiken. Vi måste få tillbaka människor som vill hjälpa till att passa våra barn, om vi inte passar dem själva. Sedan vill jag tala litet grand om våra reservationer. Vi vill att en kommitté skall utses för att ta fram ett flexibelt system för barnomsorg som ger kommunerna ekonomiska möjligheter att själva välja sitt utbud. Därför yrkar jag bifall till miljöpartireservationen nr 4. Vi vill också ha en barnomsorg enligt Uppsalamodellen, dvs. att dagbarnvårdare skall ha betalt för vård av egna barn. Härmed yrkar jag bifall till reservation 9. Jag vill också yrka bifall till reservation 10, som innebär en generell förmån vid tillsyn av egna barn, dvs. att man skall kunna räknas som kommunal dagbarnvårdare även om man väljer att vara hemma med de egna barnen. Detta skall kunna beslutas av den egna kommunen. Tack för ordet!

Herr talman! Sedan vi sist debatterade barnomsorgen har vi haft val här i Sverige, och de partier som anser att det skall gå att förena förvärvsarbete och barn fick förnyat förtroende. Föräldrarna sade nej till vårdnadsbidrag på 15 000 kr. om året i stället för utbyggd föräldraförsäkring och barnomsorg. Den 22 mars i år sade också riksdagen med stor majoritet ja till en av hörnstenarna i den socialdemokratiska familjepolitiken, den utbyggda föräldraförsäkringen, och nu behandlar vi ytterligare en hörnsten, barnom Prot. 1988/89:96 sorgen. 13 april 1989 Genom riksdagens beslut om föräldraförsäkringen och barnomsorgen har föräldrar och kommuner fått klart besked om vilka villkor som gäller, främst fram till 1991. Jag tror att de allra flesta föräldrar instämmer i att en väl utbyggd och utvecklad barnomsorg är viktig för barnen, men den är också en förutsättning för att barnens föräldrar skall kunna förvärvsarbeta eller studera, och i dag är det 90 20 av kvinnorna med barn under sju år som gör det. Därför sade föräldrarna ja till en utbyggd föräldraförsäkring och en rätt till barnomsorg från ett och ett halvt års ålder. Trots valförlusten yrkar de borgerliga partierna återigen att statsbidraget skall minskas med 12 000 kr. per förskolebarn för att finansiera vårdnadsbidraget. En minskning av statsbidraget skulle innebära svårigheter för kommunerna att klara riksdagens beslut om att barn från ett och ett halvt års ålder med förvärvsarbetande föräldrar skall ha rätt till plats i den kommunala barnomsorgen. Detta beslut har de flesta kommuner också tagit på allvar, och vi har under 1980-talet haft en kraftig utbyggnad av barnomsorgen. Det är oerhört viktigt att detta beslut fullföljs, så att det finns en trygghet för barn och föräldrar vid förvärvsarbete. I riksdagens beslut ingick också en utbyggnad av den öppna förskolan för barn från ett och ett halvt års ålder och av deltidsförskolan för barn från fyra års ålder. Att även denna utbyggnad fullföljs är av stor vikt för barn till hemarbetande föräldrar och för barn som placerats i familjedaghem, så att inte dessa barn går miste om den pedagogiska verksamhet som bedrivs i förskolan. Tidig gruppsamvaro under god pedagogisk ledning stimulerar barnets utveckling. Det visste överklassen redan i slutet av 1800-talet, när de första barnträdgårdarna kom till. Det finns tyvärr också fortfarande i dagens barnomsorg ett klassperspektiv. Vi vet att daghemmen i högre grad används av föräldrar som är anslutna till TCO och SACO än av föräldrar som tillhör LO. Utbyggnaden av daghemmen har lett till en utjämning, men alltjämt finns det skillnader kvar. Herr talman! Det är också angeläget att kommunerna bygger ut skolbarnsomsorgen. I fritidshemskommittén anvisade vi ett flertal lösningar som innebär att kommunerna förutom att bygga nya fritidshem tar till vara de resurser som finns i t.ex. deltidsförskolor och befintliga skolor. Regeringen har också tillsatt en speciell arbetsgrupp som skall fortsätta att arbeta med att snabbt få fram åtgärder, så att skolbarnen också kan få en bra omsorg, och det brådskar, för ju fler barn som får plats i daghem desto fler behöver också plats i skolbarnsomsorgen. Föräldrar som har fått plats i barnomsorgen för sina förskolebarn räknar med att de kan fortsätta sitt förvärvsarbete, när barnen börjar skolan. Lågoch mellanstadiebarn klarar inte sig själva när föräldrarna förvärvsarbetar och de själva inte är i skolan. Därför får inte dessa barn glömmas bort. Herr talman! Trots att det bara är ett år sedan vi införde nya statsbidragsbestämmelser vill de borgerliga partierna att vi återigen skall ha ett nytt system. Det nu gällande statsbidraget är mycket enkelt att beräkna för 117 kommunerna, då det utgår med en summa per enhet för varje femtontal barn och då det är endast ett fåtal regler som gäller. Ett av kraven för att få statsbidrag är att dagoch fritidshem inte drivs i vinstsyfte, och för daghem krävs dessutom att dessa är öppna åtta timmar per dag. Detta krav gör att barn med behov av längre vistelsetid inte riskerar att bli utestängda från daghemmen. Socialstyrelsen kommer inom kort att presentera en rapport som visar att huvudorsaken till att föräldrar tillhörande LO använder barnomsorgen i mindre utsträckning än TCO och SACO-familjerna är att det inte finns barnomsorg på obekväm arbetstid, dvs. morgnar och kvällar. Det är därför glädjande att allt fler kommuner nu startar nattöppna avdelningar sedan det speciella statsbidraget infördes. För många som arbetar på obekväm arbetstid är detta en bra lösning. Därför måste kommunerna undersöka behovet av barnomsorg på morgnar och kvällar och bygga ut barnomsorgen så att alla föräldrar som behöver denna barnomsorg också får den. Det är ett viktigt rättvisekrav! Att regeringen nu fastställt hur stort statsbidraget till periodiskt anordnad barnomsorg skall vara är bra. Detta kommer nämligen att innebära att kommunerna nu kan lösa barnomsorgsproblemet för en del lantbrukarfamiljer och för familjer som t.ex. är sysselsatta inom turistnäringen eller andra säsongsbundna arbeten. Herr talman! När det gäller statsbidrag till barnomsorg i svenska kyrkans regi, som de borgerliga återigen kräver, har det inte inträffat något sedan vi senast debatterade detta ämne som innebär att vi i utskottet borde ändra vårt ställningstagande. Vi har också i år motioner om att dagbarnvårdares egna barn skall få räknas in i kommunernas ansökan om statsbidrag till familjedaghem. Utskottet har under flera år sagt nej till sådana förslag. De regler som fastställdes när det nya statsbidraget behandlades i riksdagen 1987 klargör vad som avses med ett kommunalt familjedaghem: en dagbarnvårdare anställs av kommunen för att i sitt hem vårda andra föräldrars barn under 13 års ålder. Som inskrivna barn medräknas inte dagbarnvårdarens egna barn. Det finns inga skäl att ändra statsbidragsbestämmelserna i detta avseende heller. Liksom tidigare år kräver vpk ett starkt reglerat statsbidrag med olika miniminivåer. Det skall motsvara 75 90 av driftskostnaderna. Att höja statsbidraget till denna storleksordning skulle innebära en stor påfrestning på statskassan. Kostnaden för barnomsorgen beräknas för 1989/90 uppgå till 10,3 miljarder. Regeringen har emellertid aviserat att den i kompletteringspropositionen skall återkomma angående statsbidragen till barnomsorgen, vilket bör innebära en höjning, då ju en viss eftersläpning verkligen föreligger. Det är inte minimikraven avseende yta, personal m.m. som ger en kvalitativt bra barnomsorg utan verksamhetens innehåll. För att få ett bra innehåll har socialstyrelsen utarbetat det pedagogiska programmet, vilket nu tillämpas ute i kommunerna. Därefter är det den enskilda kommunen som utifrån sina förutsättningar får bygga upp barnomsorgsverksamheten så att den uppfyller de kvalitativa krav som riksdagen uttalat. Herr talman! För att klara utbyggnaden av barnomsorgen måste också Prot. 1988/89:96 problemen med personalrekryteringen lösas. Det är ju framför allt i 13 april 1989 storstadsområdena som problemen finns, men de kan naturligtvis sprida sig om inte kommunerna är uppmärksamma. Ett sätt att inte få alltför stora problem är att kommunerna verkligen tar till vara den personal som redan är anställd. Detta kan man göra genom att ge dem större ansvar inom sitt | område och ge dem det stöd till vidareutveckling som fortbildning utgör. Fortbildningens betydelse fastslog riksdagen redan vid utformningen av | det nya statsbidraget, där det inom schablonsumman speciellt anmärktes att en del av beloppet var avsett för fortbildning av personalen. Tyvärr finns det anledning att tro att kommunerna inte bedriver fortbildning i den omfattning som vi avsåg. Därför har vi, som sagt, i utskottet enat oss om ett tillkännagivande till regeringen att den skall redovisa för riksdagen hur kommunerna har anordnat fortbildningen. Regeringen skall också föreslå de åtgärder som behövs för att personalen verkligen skall få sin fortbildning. Personalrekryteringsfrågan är också föremål för diskussion i överläggningarna mellan Kommunförbundet och regeringen. Även socialstyrelsen och UHÄ arbetar med denna viktiga fråga, och en ny rekryteringskampanj kommer snarast att genomföras. Stockholms kommun har just i dagarna gått ut med en kampanj som vänder sig till sina f. d. anställda inom barnomsorgen för att få dem tillbaka till sitt yrke och förskoleverksamheten. Stockholms kommun har också infört olika stimulansåtgärder för att visa personalen hur viktig kommunen anser att den är. Då får kommunen inte ha den syn på personalen som kommit till uttryck från olika partier i vissa inlägg i denna debatt. | Som jag sade tidigare i mitt inlägg är den öppna förskolan, deltidsförskolan och daghemmen viktiga för barnen just till följd av dess pedagogiska innehåll. Ett exempel på just detta är den lagstadgade rätten för sexåringar | att delta i förskoleverksamhet. Moderata samlingspartiet kräver återigen att verksamheten för sexåringar | skall ha en helt skolförberedande inriktning och övergå till utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Denna fråga har varit föremål för flera utredningar, och riksdagen har sagt nej till förslaget vid ett flertal tillfällen. Däremot har vi här i riksdagen understrukit vikten av en skolförberedande verksamhet i daghemmen och deltidsförskolorna. Av det pedagogiska programmet framgår också betydel | sen av att barnen får stöd i sin läsoch skrivutveckling, och att förskolan skall bidra till att barnen får lära sig grundläggande begrepp om tid, matematik m.m. Vid besök i förskolan ser man ju också hur mycket barnen kan och hur | väl de kan förmedla sina kunskaper både till vuxna och till sina kamrater. Herr talman! Vpk har i en reservation tagit upp barnomsorgstaxorna och yrkar att barnomsorgen om fem år bör vara avgiftsfri för föräldrarna. Frågan om barnomsorgsavgifterna är ju inte ny för utskottet. Vi anser och har ansett att något måste göras för att utjämna skillnaderna i taxor mellan olika kommuner. Vi avvaktar emellertid de utredningar som är på gång och | regeringens behandling av dessa. Socialstyrelsen kommer, som sagt, inom kort att lägga fram sin rapport om 119 den sociala snedfördelningen. Riksrevisionsverket kommer också inom kort att lägga fram sin rapport om de kommunala avgifterna. Ja, herr talman, till det här betänkandet har 27 reservationer lämnats. Beträffande de reservationer som jag inte berört i mitt inlägg hänvisar jag till utskottets utlåtande i betänkandet. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan på alla punkter och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Anita Persson sade att kommunerna skulle förlora pengar om det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag genomfördes. Men vi har ju flera gånger under den här debatten förklarat hur det verkligen förhåller sig: kommunerna förlorar inte ett enda öre, om föräldrarna uppskattar den kommunala barnomsorgen och vill ha sina barn i den. Däremot har ju kommunerna förlorat en hel massa pengar genom den socialdemokratiska politik som har bedrivits under de senaste åren. Anita Persson sade att det fanns ”en viss eftersläpning” i statsbidragen. Ja, det var en synnerligen förskönande omskrivning för en systematisk urholkning! För fem år sedan hade man en S4-procentig täckning av kostnaderna för barnomsorgen genom statsbidraget. I dag är man genom en systematisk, år för år pågående urholkning nere i 38 20. Det har alltså skett en kraftig minskning av statens anslag till den kommunala barnomsorgen, en minskning som är så stor att den motsvarar 80 000 platser inom den kommunala barnomsorgen, enligt Kommunförbundets beräkningar. Anita Persson nämnde också skolbarnsomsorgen och sade att det finns en arbetsgrupp där. Ja, det låter ju bra, men även där har det skett försök till urholkning. Ett enda initiativ har tagits från regeringen under de senaste åren, och det var ett illa kamouflerat försök till minskning av statsbidragen, som lades fram under sken av att vara en förbättring. Det förslaget avvisade riksdagen. Anita Persson sade också: Vi har gett klart besked till kommuner och till föräldrar. Ett klart besked saknas dock — det är det som jag har efterlyst flera gånger i den här debatten och under debatten med Maj-Inger Klingvall. Vad säger ni till familjer med barn mellan två och sju år som frågar: Hur skall vi arrangera vårt liv, hur skall vi kunna förena arbetsliv med föräldraskap? När sextimmarsdagen inte skall genomföras under hela 90-talet, när det enda som står till förfogande är en i bästa fall utbyggd barnomsorg, hur skall de kunna förena arbetslivet med föräldraskapet? Ge klart besked även till de föräldrarna! Tala om hur ni tänker er livet för föräldrar med barn mellan två och sju år!
Herr talman! Det förtjänar ändock att nämnas att det finns en hel del som vi är överens om när det gäller familjen och barnen. Det framgår ju också av betänkandet. Jag satt och tänkte på det när jag lyssnade på Anita Persson. Om man enbart lyssnar till debatten, kan man tro att motsättningarna är väldiga. Det konstiga är att det i de frågor där vi inte är överens tycks vara omöjligt att få en ändring till stånd. Att en socialistisk majoritet här i riksdagen skulle ge någon sorts legitimitet till den barnomsorgspolitik som förs är ett fullständigt orimligt argument. Det har vi hört så många gånger här i kammaren, men det blir inte bättre av att det upprepas. De nya statsbidragsbestämmelserna, som nyligen har antagits, har vi aldrig gått med på. Vi har haft samma invändningar hela tiden: det är så många alternativ som sorteras bort genom de orättvisa statsbidragsreglerna. Precis som Anita Persson säger är det åttatimmarshemmen som prioriteras. Sedan nämnde Anita Persson det där med vinstintresset — det kommer jag till. Jag tycker att argumentet för att ha denna begränsning var ytterst dåligt. Det var någonting om att ingen skulle behöva missa barnomsorg därför att man behövde längre tid. Vad vi vill är att man skall få flera möjligheter, därför att våra kommuner ser så olika ut. Jag har ju nämnt tidigare att skillnaden mellan åttatimmarsdaghem och sextimmarsdaghem är så oerhört stor, även om de drivs i kommunal regi. Om de drivs i föreningsregi blir det noll kronor. Det är mycket sådant som gör att kommunernas barnomsorgsutbud styrs av statsbidragen. Sedan var det detta med vinstintresset. Alla som arbetar i barnomsorgen — det är ett utslitet ord, som börjar kräva ett innehåll, tycker jag — får ju lön för sitt arbete. Skulle detta på något sätt missbrukas, eller vad menar Anita Persson? Alla de privata initiativen och andra alternativ som jag har talat om kunde ju ingå i kommunens barnomsorgsplan, och kommunen har ju det yttersta ansvaret för barnomsorgsplanen. Vad är det som man så föraktfullt kallar för vinstintresse? Det finns ju så många fördelar med de olika alternativen — jag har sagt det förut, och det förtjänar att upprepas: de efterfrågas, och det har visat sig att de blir billigare. Därför kan det ur den synpunkten vara bra för kommunen, att man får ett större utbud. Och för arbetstagarna blir det en alternativ arbetsgivare.
Herr talman! Också jag skall försöka mig på pedagogik. Det gäller statsbidraget till barnomsorgen enligt det borgerliga förslaget. Lyssna noga nu, Anita Persson! Om man drar 12 000 kr. per barn från kommunerna och sedan tillför samma belopp via föräldrarna, då blir det faktiskt plus minus noll — konstigare än så är det inte. När man lyssnar på Anita Persson skulle man kunna få den föreställningen att socialdemokraterna har varit oerhört ärorika när det gäller statsbidraget till barnomsorgen, men så är det faktiskt inte. Jag har följt frågan noga, och gett akt på socialdemokraternas handlingslinje. Den har varit lång, krokig och snårig och kantad med de mest obegripliga hinder. För några år sedan, 1983, infördes det ett nytt statsbidragssystem, som vi från oppositionen kritiserade på en rad punkter. Det visade sig inom bara ett år att man på punkt efter punkt som vi hade kritiserat från början, tvingades ändra på det ursprungliga förslaget. Nu undrar Anita Persson varför vi kommer och föreslår ett nytt statsbidragssystem. Det är väl alldeles klart — om vi skall få ett statsbidragssystem som fungerar, måste det komma från borgerligt håll! När det gäller statsbidraget till kyrkans verksamhet säger Anita Persson att det inte har hänt någonting sedan sist. Nej, det är ju just det vi protesterar mot — det är därför vi kommer igen med motionen! Första gången vi diskuterade detta med biträdande socialministern var han i princip positiv till att kyrkans barnverksamhet skulle få statsbidrag. Han sade att man skulle se över det hela och försöka hitta en lösning. Men sedan bestämde man sig för att man inte ville hitta den lösningen. Det är alldeles klart att om viljan fanns så visst fanns det möjlighet att ordna det!
Herr talman! Först till Rosa Östh om statsbidraget till kyrkan om den vill starta barnverksamhet. Nu är det ju så att det finns en skillnad mellan svenska kyrkan och frikyrkorna och andra samfund: svenska kyrkan har en egen utdebiteringsrätt och kan själv ta ut skatt av sina medlemmar. Den möjligheten har inte de andra samfunden. Svenska kyrkan kan också få statsbidrag. Man får statsbidrag om man bildar en ekonomisk förening eller om föräldrarna bildar ett föräldrakooperativ, precis som alla andra alternativa verksamheter får det. Att ge bidraget direkt till svenska kyrkan, som har en egen utdebiteringsrätt, är alltså vad vi har emot detta. Men den dag när svenska kyrkan skiljs från staten kan möjligheterna öppnas, för då försvinner också möjligheten för svenska kyrkan att ta ut skatt. När det gäller statsbidraget sade jag att det hade varit en viss urholkning, och det håller jag fast vid. Det pågår nu överläggningar mellan Kommunförbundet och staten. Det kommer snart en kompletteringsproposition, och i den får vi se hur långt man har kommit överens i dessa överläggningar. På regeringshåll är man helt överens med riksdagen om att barnomsorgen skall byggas ut, och vi vet att för att kommunerna skall klara av detta måste statsbidragen höjas. Jag är övertygad om att det kommer ett statsbidragssystem som kommunerna och vi i riksdagen kommer att kunna enas om. Ingrid Hemmingsson tycker att daghemmen kan vara öppna sex timmar, och det är ju enkelt för kommunen, men då utestänger vi en väldig massa barn. Barnen kan vistas i daghemmen sex timmar, åtta timmar, tio timmar eller fyra timmar, precis som föräldrarna önskar. Det är ju just flexibiliteten, att daghemmen är öppna och skall vara öppna i mer än åtta timmar, som gör det möjligt att föräldrar som vill arbeta litet längre får en bra och trygg omsorg för sina barn. Med ett sådant öppethållande kan även föräldrar med obekväm arbetstid få sin barnomsorg ordnad.
Herr talman! Utdebiteringsrätt har faktiskt de borgerliga kommunerna också, och de har ändå rätt att ordna barnomsorg. Så det är inget särskilt hållbart argument att svenska kyrkan har den rätten. Inom parentes vill jag säga att jag inte visste att socialdemokraterna hade bestämt sig slutgiltigt i kyrka-stat-frågan, men jag tackar för det beskedet. Det argument som Anita Persson för fram är naturligtvis inte trovärdigt. Föräldrar som söker verksamhet för sina barn i svenska kyrkans regi kan inte förstå varför de skall ställas i särställning i förhållande till exempelvis medlemmar i muslimska eller katolska församlingar. Prot. 1988/89:96 Jag vidhåller min uppfattning, för jag antar att det ändå tar ett taginnan det — 13 april 1989 blir ett faktum att kyrkan skiljs från staten. Under tiden borde vi kunna bidra till att tillgodose barnomsorgsbehovet genom att undanröja de hinder som
Herr talman! En del frågor har tydligen inget svar. Jag har i den här debatten och den tidigare ställt frågan tre eller fyra gånger till Maj-Inger Klingvall och Anita Persson: Vad säger ni socialdemokrater till föräldrarna till den halva miljon barn som är mellan två och sju år? Hur vill ni underlätta deras situation? Hur vill ni hjälpa dem att förena arbetsliv med barnomsorg, föräldraskap och personlig utveckling, utöver det viktiga som vi är överens om, nämligen att bygga ut barnomsorgen? Det kommer inget svar. Ni har inget svar alls. Ni har gett upp tanken på sextimmarsdagen under detta århundrade — det har i varje fall Anna-Greta Leijon sagt. Ni har ingenting att säga till de här föräldrarna. Jag skulle vilja påstå att många föräldrar har gjort den erfarenheten att när man har små barn, även om man har barnomsorg, klarar inte båda föräldrarna att arbeta heltid. Vi måste hitta former att mera flexibelt anpassa arbetslivet till föräldrarnas behov och till barnens behov. Det är detta som vårdnadsbidraget var tänkt att vara ett bidrag till, ett ödmjukt bidrag — vi understryker det — inte lösningen, men ett bidrag. Vi försöker tackla det problemet, men ni försöker såvitt jag förstår bara undfly det. Men problemet går inte att trolla bort. För föräldrarna till en halv miljon barn är detta viktigt, och jag beklagar djupt att socialdemokraterna har gett upp hoppet om att kunna hjälpa dessa föräldrar.
Herr talman! Jag tror att Anita Persson verkligen har missuppfattat mig. Jag har aldrig sagt att det är bara sextimmarsdaghem vi skall ha, självfallet inte. Daghem som har öppet åtta timmar är säkerligen vad de flesta väljer. Men det måste väl finnas möjligheter för andra alternativ också, att ha öppet sex eller fyra timmar eller vad det kan vara. Deltidsdaghem som drivs av privata och som kanske vill ha en annan inriktning -— vi har ju talat om olika inriktningar av pedagogik — får i dag O kr., och det är väldigt orättvist. Det borde vara bättre proportioner mellan de olika barnomsorgsformerna. Som det är i dag, blir det kanske dyrare för en kommun att anordna en | billigare barnomsorgsform. Så är det ofta med familjedaghemmen. Vi skall | komma ihåg att kommunerna i vårt land ser väldigt olika ut. Behoven är olika. Det skall inte vara något tvång eller styrning, men alla möjligheter skall finnas till anpassning efter de lokala behoven.
Herr talman! Jag ser inte något större hinder för de föräldrar som vill ha barnomsorg i svenska kyrkans regi att få det. Det kan man få genom att bilda en ekonomisk förening eller starta ett föräldrakooperativ. 123 Daniel Tarschys undrar vad vi har för lösning åt dem som vill förena arbete med föräldraskap. Vi har sagt att för att kunna möjliggöra ett förenande av arbete med föräldraskap skall man ha daghem eller familjedaghem. Men vi säger också att det finns en laglig rätt för småbarnsföräldrar att gå ner till sex timmars arbetsdag. Själv har jag motionerat i riksdagen om att den förmånen skulle utsträckas ända till tolv års ålder. Jag ser det som en väldigt bra och flexibel lösning för föräldrarna att arbeta sex timmars arbetsdag plus att de får en plats i barnomsorgen. I och med att daghemmet är öppet under längre tid kan föräldrarna få in sina barn även om de bara arbetar sex timmar genom att göra arbetstiden litet olika. Det finns olika valmöjligheter på det sättet. Timmen är sen, men jag tror att det mesta är sagt i debatten, så jag slutar här.